Fru talman! När vi slutade i går hade jag tre funderingar angående det som Berit Löfstedt sade. Det gäller grundvuxlärarutbildningen, dimensioneringen när det gäller förskollärare och fritidslärare och kraven på forskning för lärarutbildningen och kraven på doktorsexamen för alla lärare i högskolan. Beträffande grundvuxlärarna är bakgrunden att riksdagen har fattat beslut om att nuvarande grundvux skall upphöra och ersättas av en ny grundläggande vuxenutbildning. Eftersom den till största delen kommer att ställa samma krav som grundskolan, kan det vara lämpligt att basutbildningen är densamma som för andra lärare på grundskolenivå. Skälen till förslagen om att den vuxenpedagogiska utbildningen skall erbjudas som en påbyggnadsutbildning är som framhållits bl.a. att det är en fördel om man har några års lärarerfarenhet och några års livserfarenhet inför den mycket speciella uppgift som det innebär att undervisa vuxna på grundskolenivå. Till detta kan också läggas att det är svårt för en ung student att redan i början av sina lärarstudier bestämma sig för att bli lärare just för vuxna. Ytterligare argument är att de nuvarande lärarutbildningarna för vuxna har en mycket dålig rekrytering. Knappt en tredjedel av platserna är besatta. Vi menar att man i och med detta nya kan förbättra rekryteringen. Det är många ungdomar som utbildar sig till förskollärare och fritidslärare. I propositionen anges också att regeringen följer detta och kommer att föreslå förändringar om man anser det vara nödvändigt. Dessa utbildningar är i dag på 100 poäng, och det har de varit under de senaste 20 åren. Det finns därför anledning att även se över detta. Utskottsmajoriteten anser emellertid att det är en fråga för regeringen att följa och bedöma detta och komma tillbaka till riksdagen om det behövs. Det sista som jag vill ta upp gäller kravet på doktorsexamen för alla lärare på högskolan. Det finns ett särskilt yttrande från Larz Johansson, Centerpartiet, och mig i vilket vi upprepar vad våra partier tidigare har krävt, nämligen att detta inte skall vara ett absolut krav. Utöver de konstnärliga utbildningarna finns det t.ex. vårdutbildningar och lärarutbildningar, där den praktiska kompetensen att undervisa inte fångas i en doktorsexamen. Det finns ett praktikens mästerskap som man skall ta till vara. Det bör därmed också finnas lärare som inte har doktorerat men som ändå kan finna sin plats. När det gäller lärarutbildningarnas egen forskning om den egna verksamheten har utskottsmajoriteten ansett att detta är något som regeringen får ta ställning till och återkomma till riksdagen när den forskningspolitiska propositionen presenteras i början av nästa år.
Fru talman! Jag vill börja med att säga något om att det skall ställas samma krav på en grundvuxlärare som på en vanlig grundskollärare. Man kan naturligtvis tänka sig detta om man ser på själva skolämnena. Men man måste se till en vuxen elevs situation. Det kan t.ex. vara fråga om en invandrarkvinna som kan vara analfabet. Jag kan inte förstå hur man skall kunna ställa samma krav på dessa lärare, och jag kan framför allt inte riktigt se hur man skall kunna lappa ihop skillnader i fråga om förutsättningar när man är lärare för vuxna elever, och dessutom i mycket stor utsträckning arbetar med invandrare, och hur man skall klara detta genom att läsa 20 poäng. Jag skulle vilja att Margitta Edgren förklarade för mig hur man skall få in vuxenpedagogiken, kulturkunskapen, samhällskunskapen och allt det som måste skilja. Eller tror Margitta Edgren att man kan undervisa i stort sett på samma sätt och att det bara är att lägga litet pedagogik ovanpå detta? Beträffande forskning och framför allt kravet på att alla lärare på högskolan skall ha doktorsexamen, vet jag att Margitta Edgren och jag har samma uppfattning. Jag vill emellertid fråga henne hur hon tror att regeringen skall lösa detta problem. Framför allt inom vårdlärarutbildningen och annan lärarutbildning finns det mycket få lärare med doktorsexamen. Jag tycker att det är utmärkt om man får fler lärare med doktorsexamen. Men hur skall regeringen snabbt kunna lösa denna knut? Jag kan gott tänka mig att Margitta Edgren ser att det finns bekymmer, men det borde väl ha funnits någon signal. Är det tänkt att dessa högskolor inte skall tillhöra den framtida högskolan? Är det därför man ställer detta krav?
Fru talman! De som efter att ha varit lärare några år och skaffat sig erfarenheter av arbetet och livet och väljer att bli lärare för vuxna är ju inte några tomma kärl, dvs. fullständigt nollställda. De har ju all den livserfarenhet som många här har och som även många andra har som är i 30--35-årsåldern. Dessa måste alltså få den speciella pedagogik som gäller för vuxna. Men att göra detta till ett problem och tro att detta inte skulle räcka för att undervisa t.ex. invandrarkvinnor eller de ungdomar som har missat den vanliga skolan, det tycker jag är att överdriva. Jag är övertygad om att livserfarenhet, en grundläggande utbildning och erfarenhet av att vara lärare och dessutom ytterligare 20 poäng som helt koncentreras på hur det är att vara lärare för vuxna kommer att bli bra. När det gäller tjänsterna i högskolan har jag, och jag är övertygad om att det även gäller mina utskottskamrater, inte några tankar på att man skall förändra i högskolorna. Efter den remissomgång som har varit om departementspromemorian om fria universitet och högskolor, finns det en stark opinion för att man skall öppna för även andra tjänster än lektorer och professorer vid högskolorna. Jag har stora förväntningar på att man på regeringsnivå tar intryck av de argument som har förts fram av mig, av Larz Johansson och av andra. Därmed har jag förhoppningar om att detta kommer att lösas framöver.
Fru talman! Jag tycker inte att det här med grundvuxlärarna är ett problem. I stället tycker jag att en särskild utbildning som den som redan finns är en fantastisk möjlighet. Jag kan medge att det beträffande denna utbildning har varit en svag rekrytering. Men det hänger ju samman med att utbildningen har varit instoppad och undangömd i den vanliga lärarutbildningen och att det således har varit litet svårt att hitta den för t.ex. vuxna studerande som skulle vilja bli lärare. Det har alltså varit svårt att få information. Därför har det också varit svårt med rekrytereringen. En egen lärarutbildning med en egen examensbenämning och information om dessa saker tror jag skulle innebära att det var lika lätt att rekrytera studenter till denna utbildning som det är att rekrytera till exempelvis folkhögskollärarutbildningen. Möjligen kan man tänka sig att den folkhögskollärarutbildning som vi talade om i går, vilken alltså skall vara kvar och vilken skall identifieras ordentligt, blir en bra rekryteringsbas för grundvuxutbildningen. Det framgår således att det var fel att lägga ner den grundvuxutbildning som införts. Margitta Edgrens besked om vård och lärarutbildningen tycker jag är utomordentligt bra. Vi noterar verkligen att man inte har tänkt sig att operera bort den delen från högskolorna -- detta sagt med tanke på den oro som kan förekomma. Så ett par ord om barn och ungdomspedagogiken. Vad jag i går i mitt huvudanförande ville skicka med -- med tanke på att det blir nödvändigt att se över både längd och dimensionering -- är att de små och medelstora högskolorna, vars verksamhet bygger på det som här nämns, inte behöver drabbas. Det har ju varit ett speciellt önskemål i detta avseende. Att det sedan behövs en beredning är en annan sak. En förlängning av utbildningen och en översyn av dimensioneringen är i varje fall av nöden påkallade.

Fru talman! Vänsterpartiet står självfallet bakom Björn Samuelsons meningsyttring, vilken är fogad till betänkandet. Jag yrkar bifall beträffande den del som gäller mom. 5. Naturligtvis har vi i Vänsterpartiet en del skiljaktiga åsikter vad gäller de skolpolitiska värderingar och utgångspunkter som kommer till uttryck i propositionen. Där föregriper man bl.a. läroplanskommitténs arbete. Det gäller t.ex. uppdelningen av natur och samhällsorienterade ämnen. Självfallet borde den politiska beslutsprocessen få ha sin gång här. Det finns naturligtvis också andra utgångspunkter som gör att vi inte drar samma slutsatser som utskottets majoritet. Man kan säga att det handlar om en samlad politik för en rättvis fördelning. Skolan skall lära eleverna att se sambanden när det gäller ekologiskt riktig tillväxt. Skolan skall ge eleverna förmåga att analysera, så att de kan förstå och förändra samhället. Det räcker inte att eleverna kan konstatera hur ett samhälle ser ut och möjligen varför det blivit som det blivit. Eleverna skall också ha en förståelse för hur man förändrar. Det handlar alltså om sådana kunskaper som är nödvändiga i en demokrati som förändras och utvecklas till ett rättvisare och jämlikare samhälle. Uppgiften att bibringa eleven vissa fakta gränsar så att säga över den enbart kunskapsdefinierade skolan. Mot den bakgrunden kan vi inte ansluta oss till fler av de skolpolitiska utgångspunkterna. När det gäller lärarutbildningen och skolans värdemässiga grund tror jag -- jag tänker då på den debatt som fördes i går och det som framförts tidigare om trosuppfattningar och religiösa åskådningar -- att ingen skall förhindras att utbilda sig till eller att vara verksam som lärare i den svenska skolan. I grunden finns det nog en samstämmighet på denna punkt. Jag tycker dock att detta klarläggs bättre i reservation 2 från Socialdemokraterna. Jag instämmer i vad som sägs i den reservationen. Så några ord om profileringen och specialiseringen. Den pedagogiska och innehållsliga variationen tycker vi inte främst bör karakterisera olika skolor, utan den skall finnas inom klasserna och inom skolorna för att en individbaserad undervisning skall kunna anpassas till elevernas skiftande erfarenheter, förutsättningar och intressen. Lärare och elever skall tillsammans välja arbetssätt och innehåll inom läroplanens ramar. Om detta med profilering och specialisering görs till en isolerad fråga som gäller olikheten mellan olika skolor i stället för att det handlar om variation inom skolan, finns risken att skolans och lärarnas ansvar utarmas när det gäller innehållslig och pedagogisk variation. Det är alldeles uppenbart att läraryrket kräver en särskild kompetens. Det är viktigt att lärarutbildningen är sammanhållen och utformad i förhållande till de krav som läraryrket ställer. Detta berördes bl.a. i samband med riksdagens beslut om den s.k. kommunaliseringen. I det sammanhanget kan det väl konstateras att kraven på formell behörighet för läraryrket förstärktes. Men det är ju inte bara beträffande läraryrket som betoningen på en sammanhållen utbildning har markerats, utan det gäller också andra yrkesgrupper -- läkare, psykologer m.fl. Också detta tycker jag uttrycks bra av Socialdemokraterna. Det gäller reservation Naturligtvis tycker vi att det är riksdagen som skall ta ställning till en ny läroplan för grundskolan. I propositionen anför man att det skulle ankomma på regeringen att fastställa målen för resp. lärarexamen. Så länge riksdagen inte har tagit ställning till en ny läroplan är det självfallet ett slag i luften. Inte heller frågan om gymnasieskolans framtida inriktning har behandlats. En omfattande diskussion föregick ju UHÄ:s fastställande av en central studieplan för lärarutbildningen. Här finns bakgrunden till att riksdagen måste få avgöra frågan om examensbeskrivningen. Det finns ytterligare några reservationer från Socialdemokraterna som vi instämmer i. Jag utgår från att Socialdemokraterna själva har förmåga att yrka bifall till dessa reservationer. Således kan jag med detta avsluta mitt anförande.

Fru talman! Jag vill börja med en personlig liten reflexion. Jag tycker nämligen att det finns en tendens, inte minst gäller det den utbildningspolitiska debatten under senare år, att rida till storms mot väderkvarnar. Det mest typiska exemplet är egentligen förra årets debatt här om gymnasieskolan. Hela tiden fortsatte opponenterna att föra debatten mot den proposition som den dåvarande skolministern hade lagt fram. Egentligen förbisåg man i debatten att det utskottsbetänkande som vi här i riksdagen fattade beslut om såg litet annorlunda ut. Litet grand av detta tyckte jag mig kunna spåra i bl.a. Lena Hjelm-Walléns inlägg i går. Hon fortsatte med sin polemik både mot propositionstexten och mot en del, kanske litet ivrigare, uttalanden från utbildningsministern i stället för att föra debatten utifrån de förutsättningar som finns i betänkandet. Det är ju det som utbildningsutskottet enas om i sina betänkanden och som riksdagen slutligen fattar beslut om som gäller, och det är det som vi egentligen bör diskutera. Då vill jag också inledningsvis klart och tydligt säga ungefär som Margitta Edgren sade i går, att den reguljära lärarutbildningen ligger fast. Den skall inte ersättas med någon annan lärarutbildning. Den skall kompletteras med alternativa vägar att komma fram till en lärarutbildning. Lena Hjelm-Wallén sade i går också att hon tyckte det var tråkigt att Centern hade vikt sig för den moderata utbildningspolitiken, specifikt lärarutbildningen. Jag förstår mycket väl att det tjänar Lena Hjelm-Walléns syften att uttrycka sig på det sättet. Men jag tror att Per Unckel inte delar Lena Hjelm-Walléns värdering i den här frågan. Det som sker ute på våra högskolor i och med det beslut som riksdagen så småningom kommer att fatta -- vi tog ett första delbeslut redan förra året -- är bl.a. en uppluckring av linjesystemet. Det kommer i sin tur självklart att påverka lärarutbildningarna. Det kommer att vara möjligt för de enskilda högskolorna att på olika sätt bygga upp sina utbildningsprogram i form av rekommenderade studievägar m.m.

Vi har från utskottets sida sagt att de ämnen som kommer att läggas till grund för den alternativa lärarutbildningen självklart skall vara sådana som är relevanta för den undervisning som skall bedrivas i skolan. Det är de skolämnen som man sedan skall undervisa i som man skall ha samlat ihop de här poängen i. Som vi skriver i utskottsbetänkandet blir det självfallet de enskilda högskolornas sak att se till att ha ett sådant kursutbud att detta succesivt kommer att vara möjligt. Det är alltså högskolans uppgift att se till att det blir på det sättet. Självklart ligger det också i den enskilde studentens intresse att, när han eller hon väljer utbildningsväg, fundera över om de ämnen som man läser, och som man på slutet kompletterar med en lärarutbildning, har en sådan sammansättning och en sådan bredd att det är möjligt att man sedan får jobb ute i skolväsendet. Det går naturligtvis att måla upp en skräckvision av att studenterna skulle läsa mycket enstaka och mycket udda ämnen. Men då har man naturligtvis också försatt sig i en ganska besvärlig situation, i all synnerhet om vi i ett senare läge skulle komma därhän att vi har nära nog full behovstäckning av lärare. Då krävs det självklart att man funderar litet grand över hur denna lärarutbildning komponeras och hur den kan passa när man söker sig ut till skolan. I propositionen fördes ett resonemang om något slags lärarcertifikat eller, om man så vill, ett slags körkort för lärare. Vi har för vår del sagt att det är möjligt att det för de lärare som genomgått den alternativa lärarutbildningen kan behöva finnas någon form av ''efterkontroll'', eftersom den egentliga lärarutbildningen med den här uppläggningen kommer så sent i utbildningen. Däremot menar vi inte att detta gäller för den reguljära lärarutbildningen. Vi har också, som Margitta Edgren så riktigt påpekade i går, klart sagt ifrån att om det kommer ett förslag med den innebörden är det alldeles självklart att frågan skall återföras till riksdagen och att det är riksdagen som i så fall fattar beslut. Jag tänkte säga några ord om engelskan i lärarutbildningen, den lärarutbildning som syftar till att utbilda lärare som skall undervisa de tidigare årskurserna, årskurserna 1 -- 7. Det var närmast patetiskt att höra Lena Hjelm-Wallén i går åberopa just den delen i betänkandet som någon slags gemensam framgång för oss allihop. Alltsedan beslutet om lärarutbildningen 1985 har Centern faktiskt drivit frågan om behörighet och tillräcklig kompetens för lärare som undervisar de här årskurserna att också kunna undervisa i engelska. Vi har varje år haft stöd av Vänsterpartiet i den uppfattnigen. Men lika regelbundet varje år har den socialdemokratiska regeringen gått emot de förslagen. Det är skojigt att Lena Hjelm-Wallén nu uttrycker sin glädje över att man har kunnat ändra sig. Men att åberopa det som någon stor framgång i detta sammanhang var närmast litet patetiskt. Självklart skall lärare som skall undevisa de här årskurserna ha kompetens att också undervisa i engelska. I detta internationaliseringens tidevarv, när alla talar om behovet av goda språkkunskaper, är det alldeles självklart att de som genomgår en högskoleutbildning som omfattar tre och ett halvt år också skall undervisas i engelska. Jag noterar att vi nu äntligen har tagit ett steg på den vägen. Det kan komma att bli på det sättet. Till sist några ord om lärarhögskolan i Stockholm. Den framtida lokaliseringen av lärarhögskolan har varit omdebatterad under ganska många år. Jag tror att det var 1989 som vi hade det första förslaget framme i riksdagen. Sedan har det varit flera turer fram och tillbaka om lokaliseringar till olika delar av Södertörn eller lärarhögskolans kvarvarande i Stockholm. Det har handlat om huruvida lärarhögskolan skall vara en självständig enhet eller delas på fler enheter osv. Jag tycker att det är bra att riksdagen nu har kommit så långt att man kan fatta ett beslut som ger lärarhögskolan, alla de som arbetar där och alla de studerande som finns där ett klart och entydigt besked. Det beskedet bör grunda sig på dels att lärarhögskolan även framdeles skall vara en självständig enhet, dels att den skall vara en sammanhållen högskola och dels att man skall ha tillgång till ändamålsenliga lokaler, som uppfyller rimliga krav på en god arbetsmiljö. Beslutet bör också grunda sig på en realistisk uppfattning om vilka investeringsanspråk som man kan ställa framdeles. Alla de här kraven kan tillgodoses om man följer propositionens förslag och fattar beslut om att lärarhögskolan, som en självständig sammanhållen enhet, också fortsättningsvis skall finnas kvar i Stockholm. Jag vet inte vad det är som har föranlett Socialdemokraterna att nu företräda inställningen att lärarhögskolan skall omlokaliseras till Södertälje. Det senaste beskedet vi fick, före valet, var att den socialdemokratiska regeringen hade bestämt sig för och lanserat en idé om att dela lärarhögskolan. En del skulle flyttas till Södertälje och en del skulle vara kvar i Stockholm och såvitt jag förstått sammanslås med Stockholms universitet. Nu har man helt plötsligt i oppositionsställning intagit en helt annan ståndpunkt. Jag skulle vilja avsluta med en kort fråga till Lena Hjelm-Wallén, eftersom hon såvitt jag har sett har begärt replik, om vilken bedömning hon gör av det samlade investeringsbehovet av att bygga en helt ny sammanhållen lärarhögskola, med alla de faciliteter som skulle behövas, i Södertälje. I övrigt, fru talman, yrkar jag bifall till utskottets hemställan i dess helhet.
Fru talman! Larz Johansson får finna sig i att jag kritiserar utbildningsminister Per Unckel när han gör de här yviga uttalandena, som Larz Johansson själv sade. De uppfattas som mycket nedsättande gentemot nuvarande grundskollärarutbildning. Detsamma gäller när han i sin argumentering visar sig ha en mycket snäv syn på vad kunskap egentligen är. Vi fick en proposition om en lärarutbildning som vi i långa stycken tyckte var dålig. Då kritiserade vi den, och vi motionerade i frågan. Jag sade redan i mina tidigare anföranden att utskottsmajoriteten och vi tillsammans i utskottet har lyckats förbättra förslaget på en hel del punkter. Farhågorna för vad som kan hända har även majoriteten visat på, exempelvis det som Larz Johansson nämnde, högskoleämnenas relevans för skolarbetet. Detsamma gäller de smala ämneskombinationerna och möjligheten att undervisa i den vanliga skolverksamheten, framför allt i små skolor. Det är en sådan sak som lyfts fram av utskottsmajoriteten som ett problem, och jag tycker att man har gjort rätt i att lyfta fram detta. Att man lägger så stor vikt vid diverse akademiska ämnen utan samband med varandra innebär ju att det nu söker människor med mycket udda ämnen till lärarutbildningen. Hur det skall hanteras vet vi inte alls. Allt tyder på att det kommer att bli svårt att besätta alla platser i den nya utbildningen. Jag hoppas att insikten om svårigheterna i fortsättningen skall leda till att utskottet kan påverka departementet, så att man verkligen omvandlar platser i den nya utbildningen till platser i den reguljära utbildningen, för att det inte skall finnas outnyttjade platser i en situation då vi behöver utbildade lärare och då många söker till den vanliga grundskollärarutbildningen. Det var väldigt bra att Larz Johansson använde begreppet reguljär utbildning. Kunde vi inte enas om att göra det i fortsättningen också om grundskollärarutbildningen och säga att vi har en reguljär och en alternativ utbildning? Det skulle sitta mycket bra. Det är lustigt att certifikatet nu har blivit en efterkontroll. Men jag hälsar verkligen med tillfredsställelse denna efterkontroll om den bara behöver gälla den hopkomna ämneslärarutbildning som vi skall fatta beslut om i dag, men inte den reguljära utbildningen. Lärarhögskolan i Stockholm skall jag be att få återkomma till. Det är viktigt att skolan finns samlad någonstans och att den får nya lokaler så snart som möjligt. Då är Södertälje det bästa alternativet.
Fru talman! Självfallet accepterar jag att Lena Hjelm-Wallén för debatten precis som hon vill. Jag tyckte att det fanns skäl att påminna henne om det här. Det är ganska viktigt att vi i riksdagen betonar att det är riksdagsbeslutet som gäller. Det som skrivs i betänkandet och som riksdagen sedan fattar beslut om är det som framdeles gäller. Då måste åtminstone en del av debatten handla om det som vi de facto fattar beslut om. Det är möjligt att det inte kommer att finnas tillräckligt många behöriga sökanden till den nya lärarutbildningen. Då får vi naturligtvis ta ställning till det. Vad jag försökte säga i mitt inlägg var att det också ligger i de sökandens eget intresse, både det här året och framdeles, att fundera över om den ämneskombination som de till äventyrs har är av den beskaffenheten att det blir möjligt för dem att få tjänster i skolan. Precis som många framhöll i går strävar ingen av oss efter, och skolan skulle inte på något sätt vara betjänt av det, att få fler lärare som tvingas undervisa i ämnen för vilka de inte har utbildning. Just det förhållandet var grunden till att vi i den reguljära lärarutbildningen eftersträvade en så stor bredd i ämnesinnehållet som det över huvud taget var möjligt. Så får vi se om alla platserna blir besatta. Om inte, är det självklart att regeringen vid varje tillfälle måste pröva på vilket sätt de bäst kan användas. Delvis kan de nauturligtvis omvandlas till platser i den reguljära lärarutbildningen. Det finns vidare ytterligare behov av att göra särskilda insatser av den typ som regeringen ganska nyligen har fattat beslut om för att på bästa sätt trygga lärarförsörjningen bl.a. i Norrlands inland. Exempelvis olika former av distansundervisning är ett sätt. Sedan vill jag, fru talman, envisas om att få svar på min fråga, för det har ganska stor betydelse för trovärdigheten i den fortsatta diskussionen om lärarhögskolans lokalisering. Vad gör Lena Hjelm Wallén och Socialdemokraterna för bedömning av investeringsbehovet för en helt ny samlad lärarhögskola i Södertälje? Före valet talade man om att förlägga en viss del till Södertälje. Nu talar man om en helt ny lokalisering. Då måste man naturligtvis ha skaffat sig en uppfattning om vad det är för pengar man talar om och hur pass stora investeringarna blir. När vi har fått besked om det, kan vi fortsätta debatten.
Fru talman! För att inte förlänga debatten vill jag bara bemöta det absolut sista Larz Johansson sade, nämligen lärarhögskolans i Stockholm lokalisering. Det är stora investeringsbehov vad vi än gör. Den socialdemokratiska regeringen har hela tiden haft den åsikten att skolan bör flyttas till Södertälje. Det blir bäst för lärarhögskolan och innebär effektivast utnyttjande av de resurser som kan finnas. Det kommer att bli mycket dyrt om man skall bygga nytt i Stockholm. Jag vet att det finns en del funderingar på att låta lärarhögskolan ligga kvar där den är. Det skulle de som är verksamma inom skolan verkligen tycka var jobbigt, för där finns inte de utrymmen som faktiskt behövs.
Fru talman! Jag konstaterar två saker. Den ena är att Lena Hjelm-Wallén inte har någon som helst uppfattning om investeringsbehoven för det hon argumenterar för. Den andra är att de olika besked som Socialdemokraterna har gett vid olika tidpunkter har tydligen inte Lena Hjelm-Wallén som företrädare för Socialdemokraterna uppfattat. Vi som sitter i utbildningsutskottet har fått de olika förslagen till oss. Vi har sett de utredningar som har gjorts tidigare i regeringskansliet. Vi vet att statsministern i ett tal i Södertälje i valrörelsen deklarerade att lärarhögskolan nu skulle delas. Bara en liten del, framför allt förskollärarutbildningen och tidigarelärarutbildningen, skulle lokaliseras till Södertälje. Nu hävdar Lena Hjelm-Wallén med bestämdhet att det hela tiden har varit fråga om att flytta hela lärarhögskolan. Jag ber om ursäkt, Lena Hjelm-Wallén, men jag tvivlar på den uppgiften.

Fru talman! Jag kommer inte riktigt ihåg hur yttrandet föll här i går, men jag fick en känsla av att den lärarutbildning som vi har haft under de senaste åren är ett svar på detta med att adjunkterna fungerat så dåligt i grundskolan. Jag vet inte om jag har misstolkade det. Jag hör till de individer som vistats huvudsakligen i grundskolan men också på ett seminarium i Zaire och på gymnasiet här i Sverige under beteckningen adjunkt. Andra må bedöma hur jag har klarat av undervisningen, men om den lärarutbildning som vi nu haft under några år är ett svar på att adjunkterna inte klarade av grundskolan, tycker jag att den var en dålig utgångspunkt för en ny lärarutbildning. Jag skall inte klandra den lärarutbildning som vi ännu inte sett mycket resultat av. Jag har fått en del brev från oroliga studerande, som just nu håller på att avsluta sin lärarutbildning. Jag tycker att det är en skada om de går ut skolan med känslan av att den utbildning som de har fått inte är bra. Många säger att de är stolta över den utbildning som de har fått och tycker att det är en mycket bra utbildning. Jag har skrivit till dem och sagt att de skall fortsätta att vara förhoppningsfulla och glada över den utbildning som de fått. Det jag bl.a. har använt till min argumentation för att de inte skall hysa oro är att man alltid från den tid då jag själv gick i skolan har mött lärare med många olika slags utbildningar. Jag minns min engelsklärarinna, fröken Malm, med mycket stor glädje. Hon hade fått högre lärarinneseminarieutbildning. Det var en alldeles utmärkt lärare, som lade fina grunder i engelska och gjorde mig intresserad av språk för all framtid. Jag minns också med stor glädje från realskolan i lilla staden Åmål en lärare som hette Gullberg. Han var min lärare i historia. Han höll på att doktorera. Han öppnade en helt ny värld för oss småstadsungar. Han talade om universitetet och den utbildning som man fick där, om man gick vidare för att doktorera. Jag tror att det var han som fick mig att söka mig vidare till studier vid universitet, vilket annars kanske inte hade varit så naturligt för mig. Det var likadant när jag arbetade vidare. Kolleger av olika slag -- vidareutbildade folkskollärare och lågstadielärare, som sedan har undervisat både på högstadiet och i gymnasiet, lärare som doktorerat, adjunkter -- har allesammans samarbetat på ett alldeles utmärkt sätt. Vi har lärt av varandra och vidgat varandras vyer. Jag är övertygad om att detta kommer att fortsätta också nu när det blir ytterligare en kategori som har en annan utbildning, samtidigt som det byggs på och öppnas för en parallell lärarutbildning. Jag tycker inte att man skall vare sig uppvärdera eller nedvärdera det ena och det andra. Men jag är övertygad om att goda ämneskunskaper är en bra last som alla lärare behöver. Detta utesluter inte att man behöver didaktik, metodik, pedagogik, psykologi och allt det andra. Lena Hjelm-Wallén sade i går om den egentliga lärarutbildningen -- didaktiken, pedagogiken osv. -- att det är den som är yrkesutbildningen, men det kan jag inte gå med på. Vad skulle det då vara för idé att varva med ämnena, som man tycker är så bra i den lärarutbildning som vi nu har? Det är ju både--och som utgör lärarutbildningen. Därför blir det nog också möjligt att ha det så som det kommer att bli i den parallella utbildningen, dvs. att man först läser sina ämnen och sedan ägnar sig åt 40 Jag vill ta upp ett annat exempel, som visar att man inte utan vidare är kvalificerad för att vara en bra lärare bara därför att man läser dessa ämnen. Att studera psykologi bör ju leda till att man blir bra på att förstå sig på barn. Jag skulle emellertid inte skriva under på att psykologbarn är bättre uppfostrade eller att de har fått mer med sig hemifrån än andra barn. Det är inte riktigt så enkelt. I själva verket betyder det mycket för läraryrket att man har ett levande intresse för människor och förmåga att fånga andras intresse när man undervisar. Detta är någonting som man inte själv kan tillägna sig. En lärarutbildning kan bidra till att förmågan förbättras, men det är också en fråga om någonting som man bär med sig och utvecklar genom sina kontakter med människor över huvud taget. Innan jag slutar vill jag bara lyfta fram ytterligare två saker. Jag skulle önska en bättre introduktion på fältet. Detta har nämnts i samband med ett eventuellt lärarcertifikat. Jag skall inte ta upp den debatten nu. Vi har hört att om det läggs fram ett sådant förslag, skall detta behandlas av kammaren, och det är en utmärkt idé. Jag tror att en bättre introduktion för den nye läraren på fältet är någonting som vi allesammans skulle kunna ställa oss bakom, dvs. att man, när man kommer ut som ny lärare oberoende av vilken utbildning man har, får sig tilldelat en eller ett par kolleger som har ett särskilt ansvar under rektor. Jag tycker alltså att skolledaransvaret mycket skall handla om det pedagogiska ansvaret, vilket naturligtvis har stor betydelse för nya lärare. Att man under det första året får en samtalspartner eller två, som man kan gå till med sina problem och som också ger aktiv handledning är någonting som vi borde arbeta vidare på. Till sist vill jag bara nämna en sak när det gäller fortbildning av lärare i framför allt religionskunskapsämnet. Det har nämnts i propositionen att det behövs en fortbildning, och det är en önskan som vid många tillfällen har uttryckts från fältet. Det gäller inte minst kristendomsdelen i religionskunskapsämnet -- det ämne som kanske mer än de flesta andra ämnen kräver att man har en god utbildning för att kunna göra ämnet intressant och för att känna att man har fast mark under fötterna, så att man på rätt sätt kan undervisa i detta viktiga ämne.

Fru talman! Ny demokrati välkomnar proposition nr 75. Vi tycker att den är en utomordentligt bra början. Den är så bra att vi valde att inte väcka en massa motioner. De förändringar vi vill genomföra är så pass omfattande, och vi hoppas att de kommer framgent. Men jag vill understryka att propositionen är en bra början. Utbildningsminister Per Unckel höll i går ett utmärkt anförande. Det är lätt att instämma helt och fullt i hans synpunkter. Därför skall jag inte upprepa det som han sade. Jag skall i stället ta upp några synpunkter och reflexioner ur en annan synvinkel. Först vill jag kort konstatera att propositionen uppenbarligen var riksdagsårets höjdpunkt i utbildningsutskottet. Den utlöste ett sextiofemtal motioner. Fem á sex utskottssammanträden ägnades åt denna proposition. Diskussionerna i utskottet var omfattande, vilket resulterade i det hittills tjockaste betänkandet under riksmötet. Visst är detta en viktig fråga, men proportionerna i förhållande till andra viktiga frågor gör att man sätter ett frågetecken. Elaka tungor talar om lärarnas dominans i riksdagen och i utbildningsutskottet och om cykelställsdemokrati -- vad de nu kan mena med det. Lena Hjelm-Wallén sade i går att skolsamhället är emot. Sedan kör man en repris på det teaterstycke som sannolikt heter ''Revirpinkandets fröjder'' eller ''Konsten att utöva lobbying''. Detta teaterstycke börjar bli tröttande. Det är monotont och mekaniskt. Vi har upplevt samma sak tre gånger under detta riksdagsår: först komvux, sedan slöjden och nu lärarutbildningen. Under föregående riksdagsår var det fråga om hemspråksundervisningen. Sveriges lärarförbund har sitt ''headquarter'', huvudkontor. Föreställningen kan börja. Sedan skickas de massproducerade breven ut, välformulerade och sällan underskrivna av personer, utan bara utskickade som något slags allmänt gödsel. Det skickas vykort och rings telefonsamtal. Posthögarna och papperskorgarna fylls. Grattis, posten och televerket, ni har goda kunder i dessa lobbyorganisationer. Dess värre är inte argumentationen särskilt högklassig. I all den post som jag fick var det intelligentaste argumentet: Det finns en risk för att studenterna väljer den nya, alternativa utbildningen. Hjelm-Wallén skjuter trumeld med tungt artilleri. Varför? Jo, hotet och katastrofen står för dörren, nämligen valfrihet och alternativ för studenterna. Inte ens partibrodern Bengt Göransson, som också har varit utbildningsminister, förstår någonting. Han frågar mycket riktigt i en debattartikel i Dagens Nyheter: Varför är ni så låsta? Jag skulle ha litet förståelse för denna låsning om förslaget hade gått ut på att skrota den nuvarande lärarutbildningen, men det är ju inte vad det handlar om. Det handlar om att erbjuda ett alternativ. Diskussionen har gällt vilken utbildning som är bäst. Det borde vara en självklarhet att djupa kunskaper är en absolut förutsättning för att kunna utöva läraryrket. Tyvärr finns en tradition som går långt tillbaka i tiden då kunskapsförakt rådde i den svenska skolan. Ett synsätt som det uppenbarligen tyvärr finns företrädare för inom -- som man väl får kalla den -- betongsocialdemokratin. Lena Hjelm-Wallén säger att man i skolforskningen är enig om att det här är den enda vägen. Jag skulle vilja citera en partibroder till Lena Hjelm-Wallén. Han sade: ''Trams!'' Och det är precis vad det är. Skulle det här vara den enda vägen? Det brukar vara Socialdemokratin som just kritiserar en viss statsminister för uttrycket ''den enda vägen''. När det gäller lärarutbildningen skulle det här emellertid vara den enda vägen. Diskussionen borde naturligtvis handla om målet med lärarutbildningen. Rimligen är målet att få fram bra lärare. Vad menas då med bra lärare? Enligt Lena Hjelm-Wallén är det den som har gått den nuvarande lärarutbildningen. Det är också trams. Lena Hjelm-Walléns pedagogiska grundsyn påminner om den lilla anekdoten i vilken läraren säger till föräldrarna: Jag har lärt Kalle att vissla. Föräldrarna svarar: Vad konstigt, vi har aldrig hört honom vissla. Läraren svarar då i en överlägsen ton: Jag sade att jag hade lärt honom att vissla, inte att han kan vissla. Vad menas med en bra lärare? Svaret är komplext. Jag vill understryka att det inte finns något enkelt svar. Ett slags praktisk enkel definition skulle kunna vara att en bra lärare är den som skapar goda inlärningssituationer. Egentligen borde en lärares yrkeskunskap mätas i vilka kunskaper eleverna tillägnar sig och som de kan tillämpa. Jag noterade i går att det i Lena Hjelm-Walléns skolsamhälle inte finns några elever och föräldrar. Det finns bara lärare och anställda inom skolväsendet. Vad tycker då de som alltsammans egentligen är till för, och som verkligen borde utgöra skolsamhället, nämligen eleverna och deras föräldrar? De vet att det finns både bra och dåliga lärare. Lena Hjelm-Wallén säger att vanlig och allmän skolforskning visar att lärare måste utbildas varvat. Hon tar upp en parallell med bullbak och jäst, vilken hon hört av en lärarkandidat. Denne menade att man inte kan slänga in jästen i ugnen efter bullarna. Det är förvisso en insiktsfull lärdom, som också några stycken av oss har erfarit. Det är emellertid inte detsamma som att variation när man skall baka bullar består i att välja mellan att antingen blanda mjölet med sockret eller sockret med mjölet. För Lena Hjelm-Wallén är detta uppenbarligen variation. Det är det inte är för oss. Jag konstaterar att Lena Hjelm-Walléns kokbok sannolikt är världens tunnaste. I den finns det ett recept för bullar, ett för kalops och ett för pölsa. I den finns inget recept för biffstek med lök och för biff à la Rydberg. Alltsammans ersätts med ett enda recept för pytt i panna. Den rätten skulle kanske kunna kallas mischmasch. Vad menas då med en bra lärare? Jag känner till en person som rätt många var ense om var en bra lärare i fysik. Han var filosofie studerande, garanterat obehörig, utomordentligt kunnig och dessutom så fräck att han under optiklektionerna använde cigarrök i stället för enligt instruktionen kritdamm, för att illustrera strålgången. Han tyckte instruktionen var trams. Naturligtvis är det allvarligt förbjudet och omoraliskt att använda cigarrök, men ingen kritiserade honom för hans agerande, och eleverna tyckte att han var en utomordentligt bra lärare. Det finns en bankskola i Linköping, i vars styrelse jag en gång satt. Vi i styrelsen var förtvivlade. Ut från skolan kom elever som hade fått lära sig sådant om bankväsendet som var aktuellt på 50-talet. När vi tog upp detta förhållande i styrelsen konstaterades sorgset att läroplanen måste följas. Att verkligheten var helt annorlunda var att beklaga. Det finns andra inspirerande källor. Skolan är faktiskt inte Sveriges i särklass största utbildningsinstitution, utan försvaret. Det finns mycket kunskaper att inhämta från försvaret. I försvaret ligger man långt framme när det gäller pedagogik. Det gäller inte minst försvarets brevskola och försvarets forskningsanstalt. Det finns mycket pedagogisk forskning som tyvärr ej når skolans värld, eftersom den är isolerad. Sveriges försvar har Sveriges i särklass största och bästa ledarutbildningsinstitut. Jag menar självfallet inte att man skall flytta över utbildningen. Man kan däremot söka litet inspiration till hur man kan skapa goda inlärningssituationer. Diskussionen borde som sagt gälla vad som menas med bra lärare. Ett annat kriterium på bra lärare är någon som kan upprätthålla bra diciplin, så att det är tyst och lugnt i ett klassrum. Det är en nödvändig förutsättning för inlärning. Man kan då konstatera att det uppenbarligen finns många lärare som inte är bra. De klarar nämligen inte av detta, vilket de tillstår ganska öppet. En bra lärare har personlig auktoritet, god självkännedom och kan hantera gruppdynamik och relationer mellan elever och lärare. Ingenting av detta lär man sig på lärarhögskolan. Man kan också konstatera att alla lärare har minst 12 års erfarenhet av utbildning, skola och inlärning innan de börjar på lärarhögskolan. De har ju gått i skolan som elever och rimligen lärt sig ganska mycket. Vi tycker därför att diskussionen mer borde gälla kvalitetskontroll för att säkerställa en hög kvalitet i skolan. I det perspektivet är certifikat, eller som vi kallar det legitimation, en nödvändighet. Vi i Ny demokrati vill också införa censorer, som fortlöpande kontrollerar kvaliteten. Vi anser också att det är självklart att eleverna skall vara med och bedöma kvaliteten, eftersom de är bäst skickade att utvärdera själva undervisningssituationen. Eleverna betalar priset för undermåliga lärare, och det är ett högt pris. Det handlar ju om elevernas framtid. Man måste därför ta tag i detta problem, som alla vet finns. Det finns alldeles för många dåliga lärare. Frågan är utomordentligt laddad, det vet jag. Jag har pratat i många lärarrum om den här frågan, och lärarna blir väldigt tysta, de sänker rösten och erkänner problemet men säger att man inte kan göra något åt problemet och att man inte -- som de säger -- kan bli av med de dåliga lärarna. Synsättet att ''bli av med'' är rätt otäckt. Min erfarenhet från näringslivet är att man tar hand om människor som inte lyckas i sin arbetssituation. Man försöker kartlägga vilka sidor som är deras starka, eftersom de sidorna uppenbarligen inte kommit fram i en situation där det inte går bra, och de här människorna hjälps till en annan utveckling. Detta förfaringssätt borde vara självklart även i skolan. Europas bästa skola måste få Europas bästa lärare. Utbildningen är en mycket liten del när det gäller att få fram Europas bästa lärare. Det är många vägar som leder till bra lärare, ju fler öppna vägar desto bättre. Självfallet måste vi ha fortlöpande kvalitetskontroll och bra utvecklingsmöjligheter för lärarna. Vi måste även ha positiva avvecklingsmöjligheter. I dag finns det praktiskt taget ingen möjlighet för ambitiösa lärare att utvecklas vidare inom skolans värld, varför de ofta väljer att lämna den och gå till näringslivet där möjligheter erbjuds. Naturligtvis kan man bli rektor, men då frångår man ju själva läraryrket. Vi vill öppna fler karriärvägar i syfte att möjliggöra för andra i det övriga yrkeslivet att komma till skolan, lika väl som vi vill att individuell lönesättning skall vara en självklarhet. Fru talman! Låt oss en gång för alla sätta punkt för 70 och 80-talets kunskapsförakt och flumpedagogik.

Herr talman! Jag satt här och blev både ledsen och arg efter Stefan Kihlbergs inledning. Han försöker ge en bild av utbildningsutskottets arbete och liknar det vid en ''cykelställsdemokrati'', ett kafferep och en skock vilsna får på grönbete. Det är en bild som jag definitivt vill att Stefan Kihlberg skall gå upp på nytt i debatten och ta avstånd ifrån. Det är möjligt att Stefan Kihlberg tycker sig vara rolig, och då på utskottets bekostnad. Men jag tycker i varje fall att han måste inse att denna rolighet tar udden av vad han sedan säger, eftersom man blir så blockerad av detta. Det är både förakt och nedvärdering. Jag kände det personligen som om han slog mig rakt i ansiktet. Är det detta som var meningen med Stefan Kihlbergs anförande, har han lyckats. Om det inte var meningen, var då snäll och ta avstånd från dessa ord.

Fru talman! Det var absolut inte min avsikt att förnärma Margitta Edgren. Svaret ligger möjligen i det Margitta Edgren själv säger, nämligen att hon blev så förnärmad och affekterad att hon blev blockerad. Det är ingen hemlighet att vi i Ny demokrati är kritiska till riksdagens arbetsformer. Det var i princip vad jag sade, fastän på ett något annat sätt.
Fru talman! Jag är inte förnärmad. Jag är förbannad. Jag tycker att det är två helt olika känslolägen. Enlig min uppfattning präglas arbetet i utbildningsutskottet från båda sidor av bordet av saklighet, allvar, kompetens och respekt för varandra. Det är minst av allt fråga om något slags

Fru talman! Jag tänker ta upp en fråga i detta tjocka betänkande, nämligen lokaliseringen av lärarhögskolan i Stockholm. Det är en fråga som har varit föremål för en omfattande diskussion under lång tid. Jag vill först klargöra den inställning som Socialdemokraterna i Stockholms län har i denna fråga. Vi har från vår sida tålmodigt arbetat under många år för att decentralisera den högre utbildningen och forskningen i Stockholms län. Stockholms län är den största regionen i landet och har ungefär en femtedel av landets befolkning. För att skapa goda betingelser i detta län ter det sig då naturligt att försöka sprida den verksamhet som redan finns i länet. Vi kan inte begära att vi skall få ytterligare resurser utöver dem som folkmängden ger anledning till. Det är därför också naturligt att målmedvetet arbeta för att sprida forskningen och utbildningen i länet. Vi tror nämligen att decentralisering och mångfald är någonting som skapar kreativitet. Vi kan också till vår glädje konstatera att den uppfattningen till fullo delas av de socialdemokratiska ledamöterna i utskottet. Samtidigt är det beklagligt att samma uppfattning inte råder inom andra partier, även om det kanske finns några enstaka undantag. Men de företrädarna har inte fått något inflytande över besluten, utan deras röster har klingat ohörda. Vi kan nu se att denna fråga kommer fram till ett avgörande. Vi kan dessvärre befara att lärarhögskolan kommer att forsätta att brottas med det problem som varit orsaken till dessa långa diskussioner, nämligen mycket besvärliga lokalförhållanden. Det var detta som var utgångspunkten för diskussionen om omlokalisering. Man ville ge lärarhögskolan ändamålsenliga moderna lokaler sammanhållna i s.k. campusmiljö. Det var då som valet föll på Den dåvarande regeringen lade fram förslaget, och riksdagen begärde ytterligare utredningar. Sådana utredningar har gjorts. Tunga remissinstanser tillstyrkte en lokalisering till Södertälje, men sedermera har regeringen stannat för att man skall fortsätta att utnyttja de gamla lokalerna vid Man talar nu också om att man skall utreda ett alternativ i Brunnsviken. Då bör man samtidigt vara på det klara med att Brunnsvikensområdet är ett av våra få historiskt unika områden i landet. Det handlar om den s.k. Ekoparken, eller rättare sagt, 1700-tals parken. Här har riksdagen i andra sammanhang uttalat sig för att man skall bevara detta område så långt det är möjligt. Johansson. Han anklagade Socialdemokraterna för att inte lägga fram några kostnadskalkyler för Södertäljealternativet. Jag kan förstå att det är ett sätt för Larz Johansson att smita undan debatten. Men vilka kostnadskalkyler finns för en fortsatt verksamhet vid Rålambshov eller en eventuell nybyggnation vid Brunnsvikensområdet? Fru talman! Om nu riksdagen följer utskottsmajoritetens förslag kan man på goda grunder utgå ifrån att lärarhögskolan i Stockholm, även om den kommer att vara kvar som en enskild lärarhögskola, får leva kvar i bristfälliga lokaler under lång tid framöver. Jag vill därför för lärarhögskolans bästa yrka bifall till reservation 14.
Fru talman! Jag noterar att Sören Lekberg försöker säga ungefär samma saker som tidigare Lena Hjelm-Wallén, och därmed ge intryck av att det skulle finnas en konsekvent och samfälld socialdemokratisk uppfattning om lokaliseringen av lärarhögskolan. Jag vill då fråga Sören Lekberg följande. Gav inte den socialdemokratiska regeringen strax före valet förra året ett klart och entydigt besked om att det förslag regeringen ville gå fram med var att dela lärarhögskolan, förlägga vissa delar -- förskollärarutbildning och tidigarelärarutbildning -- till Södertälje och låta resten vara kvar i Stockholm? Är det med sanningen överenstämmande? Om svaret på den frågan är ja, undrar jag vad det är som gör att Socialdemokraterna nu i opposition radikalt har ändrat uppfattning. När man har ändrat uppfattning på detta sätt, tycker jag att det är rimligt att få ett besked om man åtminstone något så när har en uppfattning om vilka investeringsbehov det är fråga om. Om detta skall vara ett realistiskt förslag som skulle kunna gå att genomföra inom överskådlig tid, måste man veta något om vad det kostar och var man skall ta pengarna ifrån. Om riksdagen nu kan fatta detta beslut, menar jag att vi får ett klart besked om lärarhögskolans fortsatta existens som en sammanhållen högskola lokaliserad i Stockholm. Man kan då starta en målmedveten upprustning av de nuvarande lokalerna och successivt ta i anspråk resterande delar av sjukhusområdet. På detta sätt kommer man under ett antal år, vilket vi är medvetna om kommer att krävas, att kunna bygga upp en fungerande lärarhögskola med en relativt sammmanhållen lokalisering. De delar av ämnesundervisningen som för närvarande bedrivs vid universitetet, kommer naturligtvis även i fortsättningen att bedrivas där. Det skulle inte vara möjligt med campusidéen i
Fru talman! Larz Johansson argumenterar litet märkligt. Han har ju tidigare tillhört dem som varmt har uttalat sig för decentralisering och spridning av högskoleutbildning och forskning. Nu anlägger han rent kamerala synpunkter. Jag har naturligtvis förståelse för kostnaderna. Men man bör då samtidigt tala om vad det kostar att göra en upprustning, ombyggnad och utökning vid Rålambshovsområdet. Det är också ett känsligt markområde i centrala Stockholm. Men vi får inte något besked om vad det kostar att bygga nytt vid Brunnsvikensområdet. Därför finns det inte någon anledning att vara så upprörd över att man inte kan få några exakta besked om kostnaden vid en lokalisering till Södertälje. Den historiebeskrivning Larz Johansson har givit är något felaktig. Det är riktigt att den socialdemokratiska regeringen i budgetpropositionen 1989 lade fram förslaget att lärarhögskolan i Stockholm skulle lokaliseras till Södertälje. Det är också riktigt att riksdagen sedan begärde ytterligare analyser. Det tillsattes en särskild utredningsman, som kom fram till att utbildningen skulle spridas i Stockholms län och att Södertälje var ett bra alternativ. Förslaget gick ut på remiss. Tunga remissinstanser som länsstyrelsen i Stockholms län och Stockholms läns landsting tillstyrkte förslaget. Det blev sedan föremål för en lång beredningsprocess i regeringskansliet. Jag är i och för sig den första att beklaga att beredningsprocessen drog ut på tiden. Sedan redovisade utbildningsdepartementet i ett pressmeddelande hur beredningen av frågan framskred. Det fanns inget förslag från den dåvarande socialdemokratiska regeringen om att 1989 års beslut skulle frångås. Det här är den sanna historiebeskrivningen. Nu finns det en möjlighet att här ta ställning i frågan på ett sätt som skulle vara bra från regionens synpunkt. Men jag konstaterar att Larz Johansson har ändrat uppfattning och att han nu försöker kamouflera detta med olika kamerala argument.
Fru talman! Det är alldeles riktigt som Sören Lekberg säger att regeringen lade fram ett förslag 1989. Utbildningsutskottet fann då förslaget så dåligt underbyggt att det inte var möjligt att fatta något beslut. Som Sören Lekberg har sagt har frågan stötts och blötts i utbildningsdepartementet och i olika utredningar under åren fram till strax före valrörelsen 1991. Då kom det besked från den socialdemkratiska regeringen att utbildningen vid lärarhögskolan skulle delas upp. Återigen skulle förskollärarutbildningen och lärarutbildningen för årskuserna 1--7 lokaliseras till Södertälje -- men inte resterande utbildning. Vad är det som gör att Socialdemokraterna i oppositionsställning helt plötsligt har ändrat uppfattning och nu varmt talar för den campusidé man under tre års tid inte hade förmåga att lägga fram ett nytt förslag om till riksdagen? Jag begär inte några exakta kostnadsberäkningar. Men jag vill veta om ni på något sätt har gjort en uppskattning. Är det fråga om 1 miljard eller 2 miljarder kronor? På vilket sätt skulle detta finansieras? Jag har i grunden inte ändrat uppfattning när de gäller behovet av att decentralisera utbildning och att använda utbildningsinsatser också som en drivkraft i regional utveckling. Men de regionalpolitiska skälen får inte styra när de utbildningspolitiska besluten fattas. Varje högskola skall naturligtvis lokaliseras efter egna meriter. Att det därefter blir regionalpolitiska effekter på köpet är självklart en fördel. De effekterna skall tas till vara. Men det går inte att fatta utbildningspolitiska beslut enbart från en regionalpolitisk ståndpunkt. Jag tror att Sören Lekberg kan ge mig rätt att de ekonomiska förutsättningarna att diskutera en investering i den storleksordningen tedde sig litet annorlunda 1989 i förhållande till 1992. Jag tror också att Sören Lekberg inser att det finns vissa ändrade förutsättningar när det gäller finansieringen av en sådan stor investering.
Fru talman! Det pressmeddelande Larz Johansson talar om kom i september 1991. Pressmeddelandet var inte från regeringen utan från departementet, och den pågående beredningsprocessen beskrevs i meddelandet. Det fanns inte någon färdig proposition. Jag beklagar i och för sig att det inte fanns någon proposition och att beredningen tog lång tid. Det fanns alltså inget socialdemokratiskt förslag som innebar att man gick ifrån den uppfattning som fanns 1989. Larz Johansson talar nu så mycket om ett nytt kostnadsläge osv. och att man skall ha kvar förslaget om Rålambshovsparken. Där skall det ske en upprustning osv. Det tyder på att lärarhögskolan i Stockholm visserligen kommer att finnas kvar som en sammanhållen lärarhögskola. Men det går inte att se fram emot några större anslag till upprustning. Högskolan kommer att dömas av majoriteten till att få fortsätta sin tillvaro i splittrade och bristfälliga lokaler. Jag beklagar detta. Det hade varit till stor fördel om högskolan så småningom hade kunnat flytta över till moderna och ändamålsenliga lokaler i en campusmiljö. Jag tror också att det hade varit samhällsekonomiskt lönsamt. Fru talman! Till sist konstaterar jag att Larz Johansson har övergett sin tidigare uppfattning om decentralisering.

Fru talman! Jag tycker att det är mycket angeläget att lärarhögskolan i Stockholm äntligen får besked om sin framtid. Det kan riksdagen ge lärarhögskolan i dag, vilket skulle vara av stort värde. Det finns goda förutsättningar att skapa ett bra campus vid Rålambshov. Stockholm stad har tagit fram underlag för en sådan utveckling. Jag tycker att det finns skäl att titta närmare på det underlaget. Det är ett bättre alternativ än en samlokalisering med universitetet vid Brunnsviken. Fru talman! Jag vill inleda mitt anförande med att citera ett avsnitt ur min motion. Det är i sin tur ett citat ur UHÄ:S rapport 1986:32 om ny grundskollärarutbildning. ''I såväl propositionen'', alltså den om ny grundskollärarutbildning, ''som utbildningsutskottets betänkande framhålls att lärarutbildningen skall omfatta alla delar av lärarens verksamhet. En mängd angelägna lärarkunskaper anges. För att detta syfte med utbildningen skall kunna förverkligas är det nödvändigt att ämnesstudiernas yrkesinriktning främträder tillräckligt tydligt. En sådan inriktning mot läraryrket åstadkoms framför allt genom att ämnesstudierna får en tydlig didaktisk karaktär och genom att ämnesstudier och praktisk-pedagogisk utbildning varvas. I den lokala planeringen kan det vara nödvändigt att utnyttja pedagogisk, metodisk och annan expertkunskap också inom ämnesstudiernas ram. Därmed kan gränsen mellan ämnesstudier och praktisk-pedagogisk utbildning hållas öppen.'' För mig är det här yttrandet fortfarande i högsta grad relevant. Det handlar ytterst om vad som är bra för eleverna. Självfallet är ämneskunskaper viktiga. Men det allra viktigaste är elevernas vilja, intresse och förmåga att tillgodogöra sig de kunskaper som är nödvändiga för att de själva skall kunna värdera och sätta in kunskaper och erfarenheter i ett användbart sammanhang och tillämpa dem på olika sätt. Elevperspektivet har fått låg prioritet i propositionen. Ändå är det för elevernas skull vi skall skapa en ännu bättre skola. Respekten för eleven är ett grundläggande förhållningssätt som måste genomsyra skolan. Det innebär alla elevers rätt att gå till skolan med glädje och att få den undervisning som behövs utifrån de olika förutsättningar eleverna bär med sig. Det ställer krav på skolan när man formulerar den lokala arbetsplanen och de pedagogiska mål man skall ha i förhållande till läroplan och kommunal skolplan. Det kräver vuxna i skolan, skolledare och lärare som samarbetar för att tillsammans med elever och föräldrar nå de målen. Då krävs att lärarna har stor trygghet i sin lärarroll, att ämneskunskaper, pedagogik och metoder finns väl förankrade hos varje enskild lärare. Vuxna som samarbetar ger eleverna trygghet och underlättar inlärningen. Det är litet svårt att tro att en lärare som fått pedagogik och metodik som en särskild kurs efter ämneskunskaperna kan ha samma insikt som de i vilkas utbildning detta ses i ett sammanhang. All erfarenhet och även forskning, både i Sverige och andra länder, betonar vikten av att pedagogik och metodik kopplas till ämneskunskaperna. Därför är det något märkligt att innan det ens finns lärare som har gått den reguljära grundskollärarutbildningen ute i undervisningen, och det därmed inte har kunnat ske någon utvärdering av hur det fungerar i verkliga livet, konstatera att det behövs en annan variant. Man underkänner faktiskt någonting som man ännu inte vet något om. Det rimliga vore att undersöka hur något fungerar och göra eventuella förändringar innan man drar slutsatsen att något annat behövs. Jag konstaterar dock med tillfredsställelse att utskottet betonat några viktiga saker, framför allt hur betydelsefulla lärarnas insatser är för eleverna och att det är viktigt med förståelse för elevernas begreppsvärld och särskilda behov. Utskottet har alltså något högre prioriterat elevperspektivet. Utskottet betonar också att ämneskunskaperna som ges inom ramen för den nu föreslagna utbildningen skall vara relevanta för undervisningen. Det är bra. Jag känner också ett behov av att påpeka att jag instämmer i att det skall finnas fler ingångar till läraryrket. Det har jag också markerat i min motion. Men enligt min uppfattning måste det vara skolans behov av bra lärare som skall utgöra grunden. Det finns redan i dag många som arbetar i skolan eller förskolan som skulle vilja skaffa sig formell behörighet i läraryrket. I de fallen behövs möjlighet att skaffa sig den kompetensen, vilket borde kunna ske på olika sätt, bl.a. genom individuella studieprogram. Det kan t.o.m. bli så, vilket också nämns i betänkandet, att lärare med för få ämnen i sin utbildning kommer att få svårt att få jobb. Den enskilda skolan kan inte alltid åstadkomma fulla tjänster åt lärare med för smal kompetens. Jag kan inte se annat än att det förslag om lärarutbildning som riksdagen nu skall ta ställning till innebär att man tar ett steg tillbaka. Dessutom kan det t.o.m. bli så att elever luras in i en återvändsgränd, om de förleds att tro att denna variant uppfyller de krav som kommer att ställas på framtidens lärare. Det handlar inte om att begränsa studenternas rätt att välja, det vill jag betona särskilt, utan om att tillgodose grundskolans elevers behov av och rätt till en skola med kunniga och allsidiga lärare. Det finns många tecken som tyder på att lärare behöver en bredare kompetens. Det behövs kunskaper om barns utveckling, om barn med särskilda behov, kunskaper i att hantera olika krissituationer, förmåga att samarbeta med vuxna, både andra lärare och föräldrar, kunskap om det enskilda samtalets funktion och om hur det skall få betydelsen av ett utvecklingssamtal som stöd för eleven och som visar föräldrar hur de kan och skall medverka i inlärningsprocessen. Förutsättningarna för att dessa krav skall tillgodoses är bättre -- inte helt bra, men bättre -- i den reguljära lärarutbildningen. Fru talman! Trots att utbildningsutskottets betänkande nr 20 på några punkter har närmat sig synpunkterna i min motion, tycker jag fortfarande att min motion är bättre och bättre tillgodoser de krav eleverna har rätt att ställa på sina lärare. Jag yrkar därför bifall till yrkandena 1--5 i min motion.

Fru talman! Jag har två frågor till Christina Linderholm. Jag kan instämma i mycket av det hon säger. Eftersom hon pratar mycket om bra lärare skulle jag vilja ha en precisering: Vad menar Christina Linderholm med en bra lärare? Den andra frågan lyder: Vilket konkret råd vill Christina Linderholm ge föräldrar till barn som har lärare som inte är bra utan uppenbarligen och bevisligen är dåliga?
Fru talman! En bra lärare är, precis som jag sade i mitt anförande, en lärare som har bredd och allsidighet. Jag frågade i går min dotter, som går sista året i gymnasieskolen, vad en bra lärare är. Det är en lärare som är kunnig, lyhörd, som har förmåga att fånga upp stämningarna i klassen, förmåga att lyfta de elever som är tysta och kanske inte vågar komma fram med vad de tycker och vad de vill veta. Hon lyfte fram en mängd egenskaper hos en bra lärare. Samtidigt konstaterade hon att det kanske inte var alla lärare som uppfyllde de kraven. Jag kan dela uppfattningen att vi behöver flera bra lärare i skolan, lärare som uppfyller krav på en bredare kompetens och som har denna lyhördhet för eleverna. Men jag tror inte att man uppnår det enbart genom att ge mera ämneskunskaper. Jag tror att det behövs en större bredd. Det är därför jag har väckt min motion och ställt de krav jag har framfört i talarstolen.
Fru talman! Jag tackar för det svaret och konstaterar att det är lätt att instämma i den beskrivningen. Men jag konstaterar också att många av de faktorer som Christina Linderholm beskriver är personliga egenskaper som är kopplade till personlig mognad. Det lär man sig inte, vare sig lärarutbildningen är varvad eller ej. Det krävs betydligt mycket mer. Jag upprepar min andra fråga: Vilket konkret och handfast råd vill Christina Linderholm ge föräldrar med barn som har lärare som inte är bra?
Fru talman! Självfallet krävs personliga egenskaper hos lärare. Jag tror inte att man åstadkommer sådana med det förslag till lärarutbildning vi behandlar i dag. Det är helt andra värderingar och synpunkter som man måste ha. Man måste kunna värdera eleverna under utbildningstiden. Det menar jag att man har större möjlighet att göra i den reguljära lärarutbildningen än om man kommer från universitetet och skall läsa de 40 Stefan Kihlberg frågar hur man skall göra som förälder för att bli av med en dålig lärare -- jag vet inte om Stefan Kihlberg använde det uttrycket i sin replik, men han använde det tidigare i sitt anförande. Detta är en fråga för lärare, skolledare och föräldrar gemensamt, som man måste våga ta i. Man måste kunna diskutera möjligheter för lärare att få fortbildning, att få ökade insikter om hur de själva skall agera för att utöka sin kompetens på olika områden. Man skall också kunna säga att det inte är lämpligt för en viss person att vara lärare; vederbörande får söka sig en annan utbildning. Jag tycker att vi måste vara så raka mot eleverna att vi vågar säga att vissa inte passar.

Fru talman! Frågan om lokalisering av lärarhögskolan i Stockholm är i sanning en följetong. De första diskussionerna började redan för fem sex år sedan. Redan 1987 gjordes vissa uttalanden av dåvarande utbildningsministern Lennart Bodström, som förordade ett campus i södra länsdelen. Så kom 1989 utredningen av Claes Södertälje. Det hade ju varit klädsamt om Socialdemokraterna redan då hade intagit den ståndpunkt som de intar i dag; i så fall hade elever och lärare vid lärarhögskolan redan nu kunnat arbeta i en funktionell och väl planerad skola. Det är ju inte så, som någon sade i debatten tidigare, att förslaget var dåligt underbyggt när det det kom 1987. Sanningen är den att socialdemokraterna inbördes var så oeniga att man inte kunde enas om det beslut som lades fram i propositionen. I stället beslöt man att utreda ytterligare, och man har fått en utredning som understryker att Södertälje är det bästa alternativet. Fortfarande är oenigheten så stor att man bestämmer sig för en ny utredning, och en departementspromemoria har nu varit ute på remiss. Här kan man faktiskt se att de pedagogiska villkoren och förhållandena i övrigt är lika när man väger olika alternativ mot varandra. Däremot har man inte alls lagt någon särskild vikt vid det regionalpolitiska inslaget. I de tidigare besluten har man begärt belysning av den inomregionala obalansen och betydelsen av ytterligare högre utbildning på Södertörn. Detta kommenteras ju knappast i propositionen den här gången, trots att remissinstanserna betonar att man behöver högskoleutbildning på Södertörn. Jag får säga att det är märkligt att regionalpolitiska hänsyn inte skall tas i Stockholmsområdet, medan det däremot är viktigt när det gäller andra län. Nu föreslås alltså i propositionen att man skall se på området Haga--Brunnsviken. Så sent som i november 1991 fattade regeringen beslut om att de berörda kommunerna, dvs. Solna och Stockholm, måste redovisa naturvårdens och friluftslivets intressen i planeringen av området, innan man gör någon ytterligare utbyggnad. Det gäller här ett redan högexploaterat område ute vid Frescati, där två tredjedelar av marken redan är tagen i anspråk. Samtidigt har också universitetet berättigade utökningsbehov som inte är tillgodosedda. Den här utredningen kommer naturligtvis att dra ut på tiden ytterligare fem sex år, till nackdel för de studerande och för lärarna vid lärarhögskolan i Södertälje. Uppenbarligen har också den nuvarande utbildningsministern gett efter för Stockholmskompisarnas påtryckningar. Vad vi nu ser fram emot är åratal av förseningar. Kvaliteten vid lärarhögskolan i Stockholm sjunker ytterligare -- för det är ju inte så att en skola som finns på 14--15 adresser ligger i spjutspetsen av den pedagogiska utvecklingen på området. Dessutom finner vi att regionalpolitiken i Stockholms län lämnas därhän. När man ser till den reservation som socialdemokraterna har lagt fram, skall man vara tacksam att de äntligen har insett behovet av att ta regionalpolitiska hänsyn också i Stockholms län när förhållanden i övrigt är likartade. Ett stöd till den reservationen innebär faktiskt att man ganska snart skulle kunna starta bygget i Södertälje. Man förbättrar för eleverna, man förbättrar utbildningens kvalitet och man stöder motverkandet av den regionala obalansen. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 14.
Fru talman! Jag vill ta upp tre saker. Den ena är att jag tycker att Ylva Annerstedt gjorde sig skyldig till ett anmärkningsvärt uttalande när hon påstår att utbildningskvaliteten vid lärarhögskolan i Stockholm sjunker. Jag undrar vad Ylva Annerstedt har för belägg för ett sådant påstående. Den andra är ett konstaterande att när den dåvarande regeringen föreslog den här lokaliseringen för riksdagen 1989, var det ett enigt utskott som sade att vi inte kunde fatta beslut på grundval av det material som då förelåg, eftersom det var för bristfälligt för att fatta ett sådant viktigt beslut på. Den tredje är en fråga till Ylva Annerstedt. Har hon talat med den folkpartistiska finansministern om utrymmet för en investering av den här storleken?

Fru talman! Det är självklart att en lärarutbildning som har sin undervisning spridd på så många ställen som lärarhögskolan i Stockholm, får vidkännas en bristande kvalitetsutveckling, i motsats till vad andra lärarhögskolor har. Vi behöver bara tala med de människor som arbetar inom området för att få veta att lärarhögskolan i Stockholm inte ses som den goda förebild som den skulle kunna vara med den goda personal som den har. Ibland krävs det faktiskt också fysiska förutsättningar för att man skall kunna ha det samarbete, samundervisning och samverkan som lärarutbildningarna kräver i dag. Det är inte fysiskt möjligt att åstadkomma detta i Stockholm med den organisation och de dåliga lokaler som man har. När det sedan gäller det föregående beslutet, var man så oenig att det inte gick att åstadkomma någon majoritet för att fatta ett beslut, inte ens bland dem som hade majoriteten vid det tillfället. Därför hamnade man på den ståndpunkten att begära ytterligare utredning. Att begära en ny utredning är faktiskt ingen ny modell för att förhala ett beslut. Det är precis vad som har hänt i den här frågan. Den ena gången efter den andra begär man nya utredningar, trots att man har mycket goda förutsättningar att fatta beslut på grundval av de utredningar som finns. Jag vill inte precis påstå att den senare utredningen har gett speciellt mycket till de informationer vi redan tidigare hade.
Fru talman! Det som i det förra inlägget var en sjunkande kvalitet har nu blivit en bristande kvalitetsutveckling, och det är självklart säger Ylva Annerstedt. Jag tycker inte alls att det på något sätt är självklart. Jag vill påstå att lärarhögskolan i Stockholm har en hög kvalitet i sin utbildning. Det krävs nog litet mer än rykten för att göra den här typen av uttalanden i Sveriges riksdag, Ylva Dessutom konstaterar jag, eftersom jag inte fick något svar på frågan, att samtalet med finansministern nog har uteblivit. Jag rekommenderar Ylva Annerstedt att ta ett sådant samtal.

Fru talman! I propositionen om lärarutbildning som är orsak till det betänkande som nu diskuteras, föreslås att de nuvarande 21 linjebundna utbildningarna ersätts av 9 examina. Utbildningslinjer som inte gillas av regeringen har den försökt göra sig av med på två olika sätt. Antingen har man frankt deklarerat att de skall läggas ner, det har bl.a. drabbat utbildningslinjen för grundvuxlärare, eller också, och det är ett något mer raffinerat sätt att göra sig av med en utbildningslinje, försöker man tiga ihjäl den genom att låtsas att den inte finns och över huvud taget inte omnämna den i propositionen. Den senare strategin försökte regeringen använda sig av för att göra sig av med folkhögskollärarlinjen. Det är en utbildning som startade 1970 i Linköping som en särskild utbildning inom ämneslärarlinjen. Nu var dess bättre flera riksdagsledamöter uppmärksamma och protesterade mot regeringens förslag i motioner. Tillsammans med Lars Stjernkvist har jag också i en motion till utbildningsutskottet krävt att folkhögskollärarlinjen framgent skall vara en särskild linje och att man skall utbilda folkhögskollärare med särskilt examensbevis. Jag är tacksam över att utbildningsutskottet var klokare än regeringen och tillstyrkte motionen i denna del. Tyvärr räckte inte samsynen till att inse värdet av motionens andra del som handlar om grundvuxlärarutbildningen. Den borgerliga utskottsmajoriteten ställer sig bakom regeringens förslag och motiverar avvecklingen av grundvuxlärarutbildningen med att vuxenutbildning till största delen ställer samma krav på kompetens som grundskoleundervisning. Vidare hänvisas till att rekryteringen till utbildningen har varit svag. Vi kan naturligtvis inte acceptera att rekryteringsproblemet utgör skäl för nedläggning. Det rimliga är ju i stället, om man tycker att vuxenutbildning är viktigt, att stimulera rekryteringen med offensiva åtgärder. Man behöver inte vara skolmänniska för att inse att vuxenutbildning ställer mycket speciella krav på lärarna. Det är bl.a. den insikten som ligger bakom att de har byggt upp en särskild kompetens på vuxenutbildningsområdet i Linköping. Där har de samlat all kompetens i ett vuxenutbildarcentrum. De har också landets enda professur i vuxenpedagogik. Förslaget att lägga ned grundvuxutbildningen utgör ett hot mot den roll som Linköping spelar på vuxenpedagogikens område. Vi har i vår motion utvecklat motiven för bevarande av grundvuxlärarutbildningen. Jag skall inte upprepa dem här. I en reservation från Socialdemokraterna återfinns många fler kloka ord som motiverar ett avstyrkande av regeringens förslag om avveckling av den här utbildningslinjen. Fru talman! Sammanfattningsvis har jag begärt ordet för att tacka utbildningsutskottet för tillstyrkandet vad avser folkhögskollärarutbildningen. Jag beklagar att den borgerliga majoritetens klarsyn inte också omfattade grundvuxlärarutbildningen. Jag instämmer till fullo i den socialdemokratiska reservationen nr 9. Vid en eventuell votering kommer jag att trycka särskilt hårt på nejknappen till förmån för just denna reservation.

Fru talman! Det blev inget ställningstagande till förmån för föräldrarnas rätt att själva besluta om sina barns skolgång, när utbildningsutskottet fick chansen att pröva betänkandet om särskolan på nytt. Inte heller blev det någon djup diskussion eller en djup analys av en fråga som är utomordentligt viktig för många människor. Detta trots att utskottets talesman i samband med återremissen i kammaren lovade att pröva föräldrarnas möjlighet till valfrihet med största ödmjukhet och trots att kds ordinarie representant i utskottet försäkrade kammaren om att hon skulle stödja sin motion och därmed föräldrarnas rätt till valfrihet. När beslutet skulle prövas i utskottet svek kds. Då var hänsynen till regeringen starkare än övertygelsen. Riksdagen tog våren 1991 viktiga principbeslut om valfrihet, om rätten för föräldrarna att själva avgöra vilken skola de skall välja för sina barn. I dag gäller den rätten alla barn, utom de utvecklingsstörda. Vi har fått många brev och telefonsamtal sedan riksdagen behandlade särskolebetänkandet förra gången. Oroade och kränkta föräldrar har bett utskottets majoritet att tänka om. Varför skall de inte ges samma förtroende för andra föräldrar? I ett brev, som har nått oss alla i riksdagen, vädjar riksförbundet FUB till oss om att låta föräldrarna själva bestämma om sina barns skolgång. De betonar att de är oerhört angelägna att ta till vara all den sakkunskap och erfarenhet som finns om utvecklingsstörning, inte minst inom skolans värld. I en artikel i Göteborgs-Posten skriver Jonathan Falck: ''Om det är några föräldrar som har god kännedom om hur deras barn fungerar så är det föräldrar till utvecklingsstörda barn.'' De har tvingats till ett starkt engagemang, eftersom barnen behöver dem mer än andra. Risken är uppenbar att utskottsmajoritetens agerande kan leda till att särskolans fina verksamhet misskrediteras. Den är till för de utsatta barnens skull. Den skall ses som en plusresurs, något viktigt för barnen, inte något som föräldrar och barn skall tvingas in i. Christina Linderholm framhöll i sin motion och i sitt fina inlägg vid kammarens första behandling av ärendet att ger man föräldern ansvaret att välja mellan särskola och grundskola, då tar hon eller han också ansvaret. Har vi det yttersta ansvaret, gör vi också en djupare analys än om vi bara slåss mot väderkvarnar i form av välmenta samhällsrepresentanter. Fru talman! Mycket starka argument talar för att föräldrarna skall ges det yttersta ansvaret också här. Det är mycket sannolikt att det faktiskt finns en majoritet i kammaren som stödjer förslaget i sreservationen. Ändå finns det en stor risk för att den kommer att röstas ned i dag. Skälet är regeringspartiernas omutliga lojalitet mot regeringen. Det här är kanske inte heller, Stefan Kihlberg, en fråga som Ny demokrati står på ölbackarna och håvar in poäng på. När vi behandlade betänkandet den 6 maj framhöll Ingrid Näslund, som är kds representant i utskottet, att man inte skall politisera djupt mänskliga frågor så att man inte kan stå för sin övertygelse. Ändå svek Ingrid Näslund och kds-gruppen sin övertygelse när man kom till utskottet. Vad var det egentligen som hände? Det är så svårt att förstå varför det som var övertygelse i kammaren inte längre betydde något när frågan kom tillbaka till utskottet. Jag kan ha respekt för att en regering lägger band på sina företrädare när det gäller den ekonomiska politiken. Men det är nytt att riksdagen inte skall få ange inriktning och principiella förändringar i regeringsbeslut. Nog var Lena Hjelm-Wallén ett statsråd med pondus, och inte var Göran Persson eller Bengt Göransson de mest försynta företrädarna för socialdemokratin, men inte kunde de utesluta att riksdagen hade en annan uppfattning än de i viktiga principfrågor. Och inte blev deras pondus mindre av att besluten blev bättre efter en riksdagsbehandling. Nu verkar det som om politiken har övergått till att bli någon sorts förhandlingsuppvisning: Det här får moderaterna. Det här tillgodoser vi folkpartiet med. Det här är en centerfråga, som ingen får röra. Och här har kds haft framgång. Det är farligt, för då cementerar man besluten innan de når ut till debatt. Då låser man sig för nya fakta och nya synpunkter. Någon gång reagerar en centerpartist eller folkpartist och säger sitt hjärtas mening eller står för sin övertygelse. Så agerade Christina Linderholm när betänkandet behandlades förra gången här i kammaren. För kds verkar det inte gälla. Här räddar man hellre regeringens prestige än står för sin övertygelse. Kanske anger partiordföranden tonen, och Ingrid Näslund och andra kds:are följer efter. Man säger sig ha vunnit valet på en sympatisk framtoning. Gäller sympatin bara regeringskollegerna? Är det inte någon gång mer sympatiskt att ta strid för frågor där man har en övertygelse? De stora orden om att vi inte skall låsa oss politiskt och om att följa sin övertygelse blir just bara ord när kds:arnas samvete sätts på prov. Fru talman! Vi socialdemokrater menar att handikappade barns föräldrar skall ha rätt att välja -- precis som andra. Jag yrkar bifall till 6. Jag vädjar till ledamöterna i kammaren att ta konsekvenserna av riksdagens uttalande om valfrihet för föräldrar och barn. Jag yrkar samtidigt bifall till Socialdemokraternas reservation nr 2 vid moment 15 i betänkandet. Vi står som tidigare fast vid vår bestämda mening att konsulentverksamheten för flerhandikappade utvecklingstörda barn måste säkras.

Fru talman! Jag kan instämma i Inger Lundbergs anförande. Det som hon tog upp är det som också vi tycker är viktigt. Självklart står vänsterpartiet bakom den meningsyttring som är avgiven till betänkandet. Jag yrkar inte bifall till den, för jag tror att det uppskattas om vi kan minska antalet voteringar en dag som denna. Jag står också bakom det som Inger Lundberg sade när det gäller de socialdemokratiska reservationerna 1 och 2. Det brev som Inger Lundberg hänvisade till har uppenbarligen alla riksdagsledamöter fått. Vi får många brev och vi får många telefonsamtal, men det här brevet är kort och utomordentligt lätt att förstå. Innebörden är solklar, likaså slutsatsen för den som menar att det finns krafter i samhället som måste ta till vara deras intressen som har det sämst. Sällan kan man finna en grupp som så väl framstår som mottagare av vår solidaritet och vår praktiska möjlighet att snabbt -- faktiskt omedelbart -- tillgodose ett behov för just den gruppen. Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna är naturligtvis inte bara en särgrupp som kämpar för sina egoistiska intressen, utan det är också ett utflöde av den solidaritet som vi i många andra sammanhang ger uttryck för här i kammaren. Det finns i dag ett utomordentligt väl valt tillfälle att visa denna solidaritet.

Fru talman! Sedan den förra behandlingen av detta betänkande i kammaren har jag och -- som vi har hört tidigare här -- många andra haft ännu fler kontakter om särskolan. Själv har jag talat med föräldrar, läkare, särskollärare, andra lärare och många andra grupper. Några av oss i kammaren hade för någon vecka sedan också förmånen att få vara med i en mycket bra och konstruktiv konferens med yrkesvalslärare inom yrkessärskola och specialskola. Som jag sade i den förra debatten -- jag vill upprepa det här -- känner jag en mycket stor ödmjukhet i frågan om vem som skall ha det primära ansvaret för prövningen av om en elev skall tas emot i särskolan. Det är en mycket sammansatt och bitvis motstridig bild man får av skolgången för barn med intellektuella handikapp. Lyckade integreringar i den ordinarie skolan rapporteras liksom lyckade särskoleplaceringar och naturligtvis också misslyckade placeringar av båda slagen. Detta är självklart av den anledningen att handikapp av olika slag är mycket individuella -- det finns kanske ingenting som är så individuellt som just ett handikapp. Målet är att alla barn skall kunna gå i den ordinarie skolan, men det är helt uppenbart att särskolan fyller en mycket stor uppgift för många barn med handikapp. Där finns samlade resurser när det gäller särskild utrustning och speciell pedagogisk kunskap, och med detta kan man skapa en god skolmiljö för barn med särskilda behov. Föräldrar till barn med handikapp känner sina barn och deras behov mycket väl, ofta bättre än föräldrar till barn utan handikapp. Merparten av föräldrarna skaffar sig genom sitt engagemang mycket information om sitt barns handikapp. Men det är inte självklart att alla föräldrar känner till vilka resurser och möjligheter som just särskolan kan erbjuda. Alla föräldrar med intellektuellt handikappade barn skall ges en god information om detta. Samtidigt som man informerar föräldrarna om vad skolgång i särskola kontra skolgång i ordinarie skola innebär diskuterar föräldrar och kommun vad som är lämpligaste skolgång för just deras barn. Det naturliga är att föräldrarnas önskemål tillgodoses, vilket lagen inte heller reser några hinder för. Det är en självklarhet att kommunen i dessa diskussioner skall visa stor respekt och generositet mot föräldrarna och så långt det bedöms möjligt tillgodose deras önskemål. Men utskottets majoritet anser att kommunen som huvudman för all skolverksamhet skall ha initiativet och ansvaret för att pröva om ett barn skall tas emot i särskola eller i ordinarie skola under sin skolpliktstid. Detta innebär inte, som sagts i debatten, ett omyndigförklarande av föräldrarna, men det är en garanti för att alla föräldrar får den information som krävs för ett bra beslutsunderlag. Som en följd av återförvisningen till utskottet har nu till betänkandet fogats en passus, enligt vilken utskottet väntar sig att regeringen uppmärksamt följer utvecklingen när det gäller hur föräldrar och skola samverkar för att i elevens intresse välja den för eleven bästa skolformen. Skulle det visa sig att samspelet mellan kommunens skolansvariga och föräldrarna inte fungerar och att föräldrarna därmed har svårt att hävda sina berättigade önskemål måste naturligtvis åtgärder vidtas. Jag vill dock upprepa vad jag sade i den förra debatten, nämligen att ingen lagstiftning i världen kan utformas så att man helt undviker konflikter. I dessa konflikter drabbas alltid barnen värst. Jag vill också upprepa en annan sak: Ge kommunerna chansen att göra en bra särskola bättre, att få lösa uppgiften att överta huvudmannaskapet på ett så bra sätt som möjligt! Redan i dag fungerar samspelet mellan samhälle och föräldrar mycket bra i de allra flesta fall. Så vill jag ta upp en annan sak. Efter den förra debatten den 7 maj förekom i våra stora dagstidningar formuleringar som kunde tolkas så, att jag skulle betrakta merparten av föräldrarna till särskoleeleverna som missbrukare av olika slag -- en fullständigt absurd tolkning av ett replikskifte. Upprörda föräldrar har självfallet hört av sig, och det har även förekommit tidningsinsändare där man hänvisar till just dessa tidningsreferat. Själv blev jag också mycket upprörd när jag läste artiklarna. Jag må ha uttryckt mig oklart, men läser man protokollet från debatten den 7 maj är det helt obegripligt hur det som sades kan ligga till grund för dessa milt sagt generaliserande formuleringar. I likhet med föräldrar till elever i andra skolformer har en del särskoleelevers föräldrar problem, men det handlar om undantagsfall. Att vara ett barn med handikapp och samtidigt sakna stödjande föräldrar gör det dubbelt tungt för dessa barn, och därför behöver de i högsta grad samhällets stöd. Det är också viktigt att framhålla att lagen inte bara avses skydda barn med socialt svaga föräldrar. De har i många fall stöd i annan lagstiftning. Men även runt handikappade barn med socialt väl fungerande föräldrar kan oenigheter uppstå i bedömningen av barnets kapacitet, utvecklingsmöjligheter och behov. Jag har själv talat med föräldrar som krävt och fått en plats i grundskolan för sitt barn med handikapp och som efter något eller några år insett att barnet skulle få ett bättre stöd i särskolan med sina speciella resurser. De känner därmed att barnet så att säga måste börja om. Det måste alltid vara barnets rätt som hävdas och inte samhällets eller föräldrarnas.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
Herr talman! Vi är naturligtvis helt överens om att särskolan behövs och att särskolan har stora kvaliteter, Christer Lindblom. Det är inte det reservationen handlar om. Den handlar om var det som Christer Lindblom kallar för det primära ansvaret skall ligga, vem som ytterst skall få fatta besluten. Vi är helt eniga om att barnen är olika. Det finns olika behov. Vissa barn trivs bättre i särskolan, andra i grundskolan. Men varför skall föräldrarna inte få göra den bedömningen när alla andra föräldrar får göra bedömningen för sina barn? Christer Lindblom säger att föräldrarna inte vet vilka resurser som finns. Men det finns ett krav att det för barn med särskilda behov skall finnas en elevvårdskonferens, det finns en skyldighet för samhället att informera och ge så mycket kunskap som möjligt till föräldrarna. Jag tror, Christer Lindblom, att det blir färre konflikter om föräldrarna myndigförklaras. Det är inte så att föräldrar till utvecklingsstörda barn har svårare att fatta beslut än andra. Naturligtvis kan det någon gång hända att man är litet för optimistisk när det gäller barnets möjligheter till placering i grundskola, på samma sätt som samhället i dag gör felbedömningar. Men är det då inte viktigt att man tillsammans får gå igenom barnets situation och att föräldrarna ytterst får ta ansvaret? Riksdagen fattade principbeslut om det när det gällde alla andra barn 1991 -- varför får det inte gälla de utvecklingsstörda barnens föräldrar?
Herr talman! Jag vill en gång till betona att den paragraf som vi nu diskuterar inte på något sätt omyndigförklarar några föräldrar. Det är en mycket enkel skrivning i den paragrafen, som är hämtad från en tidigare lagstiftning, en lagstiftning som gällde när landstinget var huvudman. Jag vill upprepa vad jag sade tidigare, nämligen att det i de allra flesta fall fungerar utomordentligt bra och att man löser det här i god samverkan mellan elever, föräldrar och samhälle. Jag tycker att kommunerna skall få chansen att göra en bra särskola bättre, att utveckla det här samarbetet, samtidigt som vi -- som vi har skrivit i betänkandet -- har en skärpt bevakning av att detta verkligen fungerar bra och, om det inte skulle göra det, går in och försöker göra korrigeringar.
Herr talman! Formellt är inte föräldrarna omyndigförklarade, men att jag använde det begreppet beror på att många föräldrar har sagt att man upplever det så; det känns som om man inte hade förtroende. Christer Lindblom hänvisade till den gamla lagstiftningen. Och det är en gammal lagstiftning. Det har hänt mycket när det gäller synen på valfrihet på senare år. Riksdagen bytte 1991 perspektiv när det gällde alla andra föräldrar och markerade valfriheten starkare än tidigare lagstiftning gjorde. Varför då inte byta perspektiv för de utvecklingsstörda barnens föräldrar?
Herr talman! Jag tycker att det vore lyckligt om vi både i den här debatten och i andra debatter som rör de här sakerna kunde komma ifrån utgångspunkten att det skall vara en konfrontation mellan föräldrar och samhälle. Jag tycker att man skall utgå från det samarbete som redan i dag fungerar mycket bra och som jag tror att man ytterligare kan utveckla med kommunen som ny huvudman för särskolan.

Herr talman! Jag delar inte Christer Lindbloms inställning när det gäller föräldrarnas rätt till inflytande, i dag lika litet som för ett par veckor sedan. Men för att inte upprepa saker och ytterligare ta riksdagens tid i anspråk vill jag bara hänvisa till det anförande jag då höll. Men, herr talman, jag har en fråga och en vädjan till de ärade ledamöterna av riksdagen. Frågan är: Är det bara i opposition som man vill stödja ett faktiskt medinflytande för föräldrar? På mig verkar det som om det var så. Folkpartiet har under lång tid hävdat föräldrarnas rätt att ta ansvar och vara delaktiga. Moderaternas krav på frihet för den enskilde och valfrihet är välkända. Centern står också för valfrihet och ansvarstagande. Kds har motionerat om föräldrarnas rätt till avgörande inflytande. Men i regeringsställning vågar man inte lita helt på sina åsikter. Med Socialdemokraterna är det tvärtom. När ni hade regeringsmakten stod inte kraven på ett reellt föräldrainflytande i förgrunden. Nu i opposition har ni intagit en annan och bättre ståndpunkt. Men vore det inte dags att lägga prestigen åt sidan i en sådan här fråga, som inte är avgörande för om regeringar står eller faller, för landets väl och ve eller ekonomiska framtid? Det här är en fråga som är av avgörande betydelse för en grupp föräldrar. Så till min vädjan. För omkring 11 000 barns skull, ge deras föräldrar en chans! Det handlar om barnens möjlighet till utveckling efter sina förutsättningar. Föräldrarna kan barnen -- de har blivit experter på just det egna barnets handikapp. Med ett beslut i dag som ger regeringen i uppdrag att återkomma till riksdagen med ett förslag om ett avgörande inflytande för föräldrar ger vi samarbete och samverkan en reell chans. Det är barnen värda. Därför är min slutsats att riksdagens ledamöter bör stödja reservation 1 i betänkandet. Det är den bästa insats vi kan göra när utskottet inte har kunnat komma överens.

Jag står naturligtvis fast vid allt det som jag sade i kammaren förra gången den här frågan behandlades. Jag anser det fullständigt orimligt att vi inte ger också dessa föräldrar möjlighet att få sista ordet när det gäller barnens skolgång. Alla barn måste gå i skola i vårt land. Vi har ett obligatorium, och det är naturligtvis en förmån. Jag undervisade under en tid i Zaire, och där visste man verkligen att det var en förmån att få gå i skolan. Jag tänkte faktiskt på utvecklingsländerna också i det här sammanhanget. Ingenstans är det lättare att acceptera att barn av alla de slag, också med olika typer av handikapp, går i skola tillsammans. Där har vi någonting att lära. Men nog skulle vi väl önska att vi kunde ge den här rätten till alla föräldrar. Per Unckel sade i går i utbildningsdebatten, på tal om den proposition vi skall fatta beslut om i nästa vecka och som gäller fristående skolor: Makten överflyttas till elever och föräldrar. Detta har verkligen varit något som Moderaterna, Folkpartiet, Centern och kds har arbetat för -- vi för vår del utanför riksdagen -- under många tiotals år. Socialdemokraternas intresse för frågan är däremot tämligen nyvaknat, och det gäller inte bara särskolebarnen och deras föräldrar. Socialdemokraterna har minsann haft många år på sig att göra någonting i den här frågan, men det är först nu när de har hamnat i opposition som de tar sig ton, och jag skulle närmast vilja betrakta det som hyckleri att de nu tar sig en sådan ton och nedvärderar alla andra ställningstaganden i frågan. Socialdemokraterna har haft gott om tid på sig -- år efter år -- att lägga fram propositioner både om vanliga föräldrars rättighet att välja skola för sina barn och om dessa möjligheter för den här gruppen av föräldrar, men Socialdemokraterna har ingenting gjort. Det var först förra året, när Socialdemokraterna inte längre befann sig i majoritetsställning, som det äntligen blev ett beslut som jämnade vägen för det beslut vi nu skall fatta om fristående skolor. Först då kom beslutet om att föräldrar skulle ha rätt att välja skola. Och nu när vi i nästa vecka skall fatta beslut om fristående skolor har Socialdemokraterna på allt sätt motarbetat att de fristående skolorna skall få de ekonomiska förutsättningar som gör att det verkligen blir en reell frihet för föräldrar att därvidlag kunna välja för sina barn. Jag har därför litet svårt med er trovärdighet i den här frågan. För min egen del står jag naturligtvis fast vid min åsikt att också föräldrarna till dessa barn skall kunna välja skola. Det vi lyckades få med i utskottets skrivning var att regeringen uppmärksamt skall följa utvecklingen när det gäller föräldrars och skolas samverkan vid valet av skolform. Det kanske inte syns vara så mycket, men vad är det egentligen Socialdemokratena har föreslagit? Jo, de har föreslagit förnyade överväganden. De föreslår inte någon ny lag nu, de säger inte nej till propositionen, utan de föreslår förnyade överväganden. Jag är övertygad om att det vi har bett regeringen göra, att fortsatt följa utvecklingen och se hur samverkan fungerar, kommer att leda till att vi så småningom får en förändring i lagen. Jag är också övertygad om att den utvecklingen inte kommer att gå långsamt. Insikten om att också dessa föräldrar skall kunna säga sista ordet när det gäller att bestämma sina barns skolgång växer nämligen mycket starkt. Detta uttrycks på alla håll. Jag har fått höra från många medlemmar av kammaren att man just i en sådan här fråga skulle vilja sitta ner avslappnat och ta reda på mer om hur det verkligen förhåller sig. Jag är övertygad om att vi kan komma fram till en skrivning i lagen till skydd för de mycket få barn vilkas föräldrar riskerar fatta ett felaktigt beslut. Jag har redan yrkat bifall till min motion, och det står jag fast vid. Jag inser att detta inte har särskilt stor effekt, med tanke på hur beslutsfattandet i kammaren fungerar, men jag försäkrar er att jag kommer att arbeta vidare med den här frågan.

Herr talman! Fru Näslund! När jag var liten hörde jag talas om ett uttryck som sade: Om argumenten är väldigt svaga, så höj rösten! Litet kändes det väl så, när man lyssnade på fru Näslund. Det är kanske inte alltid så lätt att vara politiker. Ibland får vi inte precis som vi har tänkt oss, och vi får lov att kompromissa för partimajoriteten. Men ibland är det ju också så att en fråga kommer i konflikt med vårt samvete. Då gäller det att vi orkar och klarar av att visa civilkurage. Att detta inte är förbjudet i politiken har Christina Linderholm visat här i dag. Ingrid Näslunds position i utskottet är ändå sådan att hon i praktiken hade kunnat avgöra den här frågan om hon hade visat civilkurage. Anledningen till att jag har tagit den här debatten med Ingrid Näslund är just att hennes agerande i den här frågan har varit så strategiskt. Ingrid Näslund yrkar bifall till sin motion, eftersom hon vet att det är till intet förpliktigande, i stället för att yrka bifall till den socialdemokratiska reservationen, som är ett svar på Ingrid Näslunds motion, som innehåller ett principiellt ställningstagande till förmån för föräldrarna. Sedan kommer Ingrid Näslund in på debatten om friskolorna. Den återkommer vi till. Jag kan nu bara konstatera att utskottsförslaget kommer att innehålla en överkompensation för vissa friskolor. Men den debattet må Ingrid Näslund ta senare med Ingrid Näslund sade i sitt anförande: Jag har litet svårt med trovärdigheten. Det var väl en felsägning, men det är kanske ändå en illustration av fru Näslunds agerande i den här frågan.

Herr talman! Jag skall inte orda så mycket mer i den här frågan. Socialdemokraterna har som sagt inte något förslag om att föräldrarna nu skall få denna rätt, utan det man talar om är att man vill att regeringen på nytt skall titta på frågan. Det har jag redan talat med regeringen om att man skall göra, och jag är övertygad om att man kommer att göra det. Men det finns alltså inte här i dag något förslag från Socialdemokraternas sida om att lagen nu skulle förändras.
Herr talman! Det finns i Socialdemokraternas reservation ett principiellt ställningstagande till förmån för föräldrarna. Det är en mycket tydlig signal från kammaren. Ingrid Näslund vet att det är det som föräldrarna till de utvecklingsstörda barnen vill ha. Ingrid Näslund vet att det är ett svar på den principiella inriktningen i hennes motion. Ingrid Näslund vet också att det är praktiskt och rimligt att regeringen utformar den formella lagtexten.
Herr talman! Naturligtvis skall regeringen utforma den formella lagtexten. Men det är ändå inte så att Socialdemokraterna har begärt att propositionen skall avslås i denna del, utan ni begär förnyade överväganden. Det begär jag också.
Herr talman! Det har blivit litet förvirring i debatten, så jag skulle vilja be Ingrid Näslund om ett förtydligande. Vad är egentligen skillnaden mellan Ingrid Näslunds uppfattning att regeringen ändå ganska snart kommer att ändra sig på den här punkten och att riksdagen ger regeringen i uppdrag att återkomma med ett tydligt lagförslag just i frågan om föräldrainflytande? Jag uppfattade inte riktigt var Ingrid Näslund egentligen landar. Argumentationen var ju helt klar och tydlig för den uppfattning som jag har och som finns i reservation 1, där yrkandet i min motion ingår, men sedan landar Ingrid Näslund någon annanstans, på en egen uppgörelse med regeringen. Vore det inte tryggare att ha en riksdagsmajoritet bakom sig i en sådan här fråga?

Herr talman! Vi skulle kunna hjälpas åt att skapa den majoriteten. Då får vi båda två som vi vill. Det är det som jag menar skulle vara det bästa för barnen. I det här läget, när vi inte har ett klart förslag om att föräldrarna skall få det avgörande inflytandet -- vilket hade varit det bästa -- är det vi har i den reservation jag har hänvisat till det som är det bästa för stunden och som snabbt kan lösa upp den här knuten.
Herr talman! Både Christina Linderholm och jag får väl gå tillbaka till våra partigrupper och till det regeringsunderlag som finns, och var och en av oss får avgöra vilken som är den framkomligaste vägen i det här fallet. Christina Linderholm har avgjort det på sitt sätt, och jag avgör det på mitt sätt.

Herr talman! Ny demokrati deltog inte i den förra debatten, men jag följde den från mitt rum. Den fick tyvärr en del vulgära inslag. Jag har begärt ordet för att väldigt kort men ändå tydligt fastslå var Ny demokrati står i den här frågan. Vi står naturligtvis fullt och fast och hundraprocentigt bakom utbildningsutskottets betänkande 28. Orsaken till att vi stödjer betänkandet är mycket enkel. Det är ett uttryck för vad vi kallar tillämpad, västerländsk humanism. Jag vet att Socialdemokraterna har svårt med det begreppet, men för oss som är uppvuxna i den här miljön är det inga som helst problem att tolka vad det innebär. Det innebär bl.a. omsorg om alla människor, alla medborgare i Sverige. Det innebär däremot inte någon omsorg om kravmaskiner och särintressen. Det finns i utskottet en fullständigt total enighet om vikten av att med stor omsorg och grannlaga analys tillvarata intressen även för människor med handikapp av olika sort. Det finns bara en punkt där vi egentligen är oense, och det är det vi har kallat vetorätten, dvs. att föräldrarna skall ges den sista och ovillkorliga beslutspunkten. Det skulle kunna ge orimliga effekter, och vi anser därför att det är en orimlig ståndpunkt. Det heter ''särskola'' beroende på att de elever som går där har särskilda problem, men man vill inte låtsas om det. Jag vill med eftertryck understryka Christer Lindbloms begäran om litet ödmjukhet. Jag instämmer i allt vad han sade. Jag konstaterar också att det hyckleri som Ingrid Näslund tillskriver Socialdemokraterna är ganska uppenbart. Varför ordnade Socialdemokraterna inte detta när de hade regeringsmakten om det nu är en sådan kolossalt viktig fråga för dem? Inger Lundberg bekräftar den gamla sanningen som hon själv tillskriver Ingrid Näslund, nämligen att när argumenten tryter höjer man rösten -- med den lilla varianten att Inger Lundberg tar till knytnävarna. Det får man inte göra i riksdagen, så hon tar till elakheter och tarvliga antydningar i stället. Jag tycker att vi borde slippa debatter på den nivån. Om det i framtiden skulle visa sig att de mycket starka skrivningar som finns i utskottets betänkande just för att skydda de här elevernas och föräldrarnas intresse inte räcker, då skall Ny demokrati med nöje medverka till att åstadkomma en förändring som gör att de behoven säkerställs.
Herr talman! Jag vill bara påpeka för Stefan Kihlberg att det är nu, i år, inte förra året eller året innan, som riksdagen prövar den stora förändringen av särskolan och särskolans kommunalisering. Stefan Kihlberg sade att Socialdemokraterna inte förstår sig på tillämpad västerländsk humanism, och jag är benägen att hålla med honom. Tillämpad västerländsk humanism i den meningen att alla föräldrar utom handikappade barns föräldrar skall få fatta beslut om sina barns skolgång är litet främmande åtminstone för mig. Det kan finnas anledning att diskutera vidare vad västerländsk humanism egentligen är. Jag blev litet rädd när jag hörde Stefan Kihlberg tala om att han är positiv till allt utom särintressen och kravmaskiner. Jag hoppas att Stefan Kihlberg verkligen inte menar att det är de utvecklingsstörda barnens föräldrar som är särintressen och kravmaskiner.

Herr talman! Till näringsutskottets betänkande har fogats två socialdemokratiska reservationer, och jag vill börja med att yrka bifall till dem. Den första reservationen handlar om att regeringen har begärt ytterligare medel för privatisering och utförsäljning av statliga företag. Vi har då från socialdemokratiskt håll gått emot det sätt som man sköter denna utförsäljning på, som egentligen sker på ideologiska grunder. Det nu aktuella fallet kan nämnas i det här sammanhanget utan att man kör i gång en ny, lång debatt -- en sådan kommmer tydligen i nästa vecka, om domänverket. Nu handlar det om SSAB och den aktuella utförsäljningen. Det är egentligen inte någon utförsäljning, utan i praktiken är det ett erbjudande, där regeringen går ut och lånar ca 2 miljarder på SSAB och därmed också höjer kravet på utdelning. De här lånen, eller konvertiblerna, skall ha en avkastning på 10 % per år, och det innebär att SSAB måste betala de här pengarna. Därmed höjs kravet på avkastning i företaget under en lågkonjunktur. Det kan inte vara särskilt förståndigt att göra på det sättet. Vi har förut sagt att det med all säkerhet hade varit bättre att ha förvaltningsbolaget kvar för skötsel av de statliga företagen. Jag vill upprepa det. Jag vill tillfoga att det är ytterst troligt att det också skulle ha varit billigare -- om man nu vill sälja ut någonting -- att sköta det över en organisation som redan fanns. I det läge som man nu har hamnat i skall man anlita konsulter och olika kommissioner, vilket säkert är mycket dyrt. Det får vi reda på längre fram och kan debattera det då. Bruksinvest AB. Det har delats upp på fyra företag, och det är bra. Det har delats ut till de förut ingående moderbolagen i Bruksinvest. Vi har i reservationen givit exempel på hur det gick med Uddeholms pengar. De tillfördes Uddeholm som moderbolag, numera Böhler-Uddeholm, och ingår i balansräkningen där. I praktiken innebär det att de som har köpt företaget också äger pengarna, som egentligen är till för att skapa ny sysselsättning på de orter som har drabbats. I det här fallet har pengarna hamnat hos en österrikisk ägare. Vi socialdemokrater tycker därför att man skall se till att styrelserna för Bruksinvests fyra företag skall utformas på ett sådant sätt att svensk majoritet garanteras och att de har anknytning till bygden. Den borgerliga majoriteten i utskottet har inte gått med på det. Det är vad reservation 2 handlar om. Enligt vad som har sagts på nyheterna i dag kanske ytterligare ett sådant här fall är på gång. Avesta och British Steel har diskussioner om någon typ av samarbete. Så började det mellan Uddeholm och Böhler, och det slutade med att det blev utländskt majoritetsägande. Argumenten för att se till att styrelserna får den utformning som vi har föreslagit i vår motion stärks ytterligare av sådana här diskussioner, som vi vet förekommer även i de övriga företagen. Då är det min förhoppning att de borgerliga i utskottet inser det och försöker utöva påtryckningar på regeringen så fort som möjligt, så att sådana här bestämmelser fogas till pengarna för Bruksinvest.

Herr talman! Det här betänkandet är föranlett av tilläggsbudget II, och där upptas olika områden, såsom utredningar, infriande av pensionsgaranti, europeiskt rymdsamarbete, riksmätplatser och en rad andra ärenden. Dessutom har riksdagen fått möjlighet att ta del av vad föredragande statsrådet har sagt just om upphörande av nämnden för fartygsfinansiering och om Bruksinvest. På samtliga områden utom två är utskottet enigt i sitt ställningstagande. De områden som socialdemokraterna har reserverat sig på, som Bo Finnkvist nu har redogjort för, är dels medlen till utredningar, dels Bruksinvest. När det gäller de medel som regeringen har äskat till utredningar behövs de bl.a. på grund av ökade kostnader för utredningsverksamheten i samband med utförsäljningen av statliga företag och bolagiseringen av vissa verksamheter. Utförsäljningen av statliga företag har vi tidigare debatterat här i kammaren vid ett flertal tillfällen, så vi behöver kanske inte uppehålla oss vid det så länge nu. Vi återkommer, som sagt var, i nästa vecka om domänverket. Från den borgerliga sidan har vi ansett att det är viktigt att sälja ut en del statliga företag, inte minst för att man skall skilja på statens dubbla roller, men också för att frigöra resurser för offensiva satsningar. Staten har att dra upp riktlinjer och ramar som företagen har att hålla sig inom. Om man skall använda fotbollsspråket, är det så att staten fastställer spelreglerna, men för närvarande är staten också med och spelar på en mängd olika planer. Det här kan skapa problem, samtidigt som konkurrensen inte är likvärdig. Vi vill från den borgerliga sidan sälja ut ungefär 35 statliga företag, och de medel som då frigörs vill vi använda för satsningar i vägar, järnvägar, utbildning m.m. För att utförsäljningen skall skötas på bästa möjliga sätt behövs det vissa utredningsresurser, liksom det behövs sådana resurser även för bolagiseringen av statliga verksamheter. Utredningsverksamheten har också i övrigt blivit mer omfattande än vad man tidigare förutsåg, så där behövs också de ökade medel som har äskats. Jag förstår Bo Finnkvist när han säger att han tror mer på de statliga förvaltningsbolagen än på de privata företagen -- det ligger i Bo Finnkvists ideologi. Jag skall inte orda mer om det nu. När det gäller Bruksinvest tillkom bolaget genom att staten under åren 1983--1984 medverkade till en omstrukturering av den del av stålindustrin som var inriktad på specialstål. En förutsättning för statens medverkan var att de berörda företagen bildade ett särskilt bolag, och det blev Bruksinvest AB. Bruksinvest har kritiserats för sin oförmåga att skapa nya arbetstillfällen. Orsaken härtill har ansetts vara ägarkonstellationen. Bruksinvest har fyra konkurrerande företag som delägare, och därför får man inte fram några vettiga projekt. Man tecknade därför ett tilläggsavtal i januari 1992, enligt vilket Bruksinvest uppdelats i fyra mindre bolag som har samma inriktning som gällt för Bruksinvest, dvs. företagen skall bidra till att nya verksamheter skapas i Bergslagen. De nya bolagen kommer att etableras under sommaren 1992. I det frågesvar som näringsministern gav här i riksdagen så sent som i slutet av april gav han försäkringar om att det skall göras omfattande investeringar i dessa områden. Styrelserepresentationen regleras varken i det tidigare avtal som den förra regeringen träffade eller i tilläggsavtalet från januari i år.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

Herr talman! Kjell Ericsson missförstod mig -- han ville förmodligen missförstå mig -- när han talade om statliga förvaltningsbolag. Jag avsåg ett förvaltningsbolag för dessa statliga företag. Jag hävdade att det säkerligen skulle ha varit bättre att ha detta förvaltningsbolag kvar. Förmodligen hade i så fall de åtgärder som möjligen även den borgerliga regeringen är villig att vidta blivit billigare. Även om dessa företag i enlighet med regeringens ideologi skall säljas ut, skall de ändå skötas under tiden. Det kommer att ta mycket lång tid att sälja ut företagen -- det har vi redan sett. Vi hävdar fortfarande att det finns många förtjänster i att ha en sådan här organisation. När det gäller styrelsen för Bruksinvest är jag fullt medveten om att det tidigare inte fanns några regler för hur styrelsen skulle vara sammansatt. Vad vi har anfört som argument för vårt förslag är att det har kommit in utländska ägare i bolaget. Det har det inte funnits förut. I det här fallet ägs majoriteten av ett utländskt företag, som därmed också äger kassan, och Bruksinvests pengar ligger i kassan. Vi har sett hur de österrikiska ägarna har uppträtt i Uddeholm. Om svenska styrelserepresentanter inte uppför sig så som ägarna tycker att de skall uppföra sig, byter man helt enkelt ut de svenska styrelserepresentanterna mot lydiga representanter -- sådana finns det alltid att köpa. Den risken kan man undanröja om man ser till att det blir en styrelse som har en svensk majoritet och som även har en anknytning till det område som pengarna skall gå till. Vi har också föreslagit att om man inte blir överens om vem som skall vara ordförande, skall man ytterst kunna gå till regeringen och be denna utse ordförande. Jag anser fortfarande att detta är ett mycket bra förslag. Jag tror inte att de borgerliga kommer att rösta för vårt förslag, men vi kommer igen i frågan. Det kommer säkerligen tyvärr att visa sig att det blir nödvändigt.
Herr talman! Vi på den borgerliga sidan vill sälja ut de statliga företagen på ett effektivt sätt. Det skall inte vara någon realisation, utan försäljningen skall ske till ett riktigt pris. Därför behövs dessa resurser. Under tiden skall företagen självfallet skötas på ett riktigt sätt. Vi har styrelser och ledningar som klarar av detta, och vi behöver inte ha något statligt förvaltningsbolag för den sakens skull. De nuvarande ledningarna och styrelserna skall sköta företagen tills aktierna har sålts. Detta är alltså inte något större problem, och man behöver av den orsaken inte ha något stort statligt bolag. När det gäller Bruksinvest har jag stor förståelse för Bo Finnkvists synpunkter efter vad som förekommit i Uddeholmskoncernen. Men nu är det ju så att företagens verksamheter bygger på avtal och på tilläggsavtal, som redan är tecknade. Frågan om styrelsesammansättningen är inte speciellt reglerad, utan det ankommer på parterna att åstadkomma en sammansättning enligt gällande rätt och vedertagen praxis. Någon lex Uddeholm är det därför i nuvarande läge inte möjligt att åstadkomma. Det är viktigt att påpeka att regeringen med stor uppmärksamhet följer detta ärende. Jag ser kanske socialdemokraternas reservation som något av en påtryckning på regeringen att bevaka frågan, så att de medel som finns i bolaget verkligen kommer till den avsedda användningen. Näringsministern har också, som jag sade i mitt anförande, fått de utfästelser han rimligen kan begära, som han uttryckte det. Nu är det viktigt att se till att dessa utfästelser också uppfylls, och vi kommer att följa ärendet mycket noga. Avtalet innebär att verksamheterna i bolaget är reglerade och att investeringar skall ske i de här regionerna.
Herr talman! Det Kjell Ericsson säger om att det finns styrelser som sköter utförsäljningen av de statliga företagen är fel. Den styrelsen försvann ju i och med att man lade ner förvaltningsbolaget. Sedan har man kallat in olika kommissioner och tydligen också en hel del konsulter för att klara ut de förslag som läggs fram av regeringen eller företag -- det har hittills skett i åtminstone ett fall. Efter vad jag kan förstå har detta blivit en ganska dyr apparat. Men jag sade i mitt inledningsanförande att vi får återkomma till den diskussionen när vi har fått reda på hur mycket det hela har kostat. Att det här har blivit väldigt dyrt är givetvis en av anledningarna till att vi motsätter oss det yrkade anslaget.
Herr talman! Skötseln av företagen är inte beroende av försäljningen. Företagen sköts av de nuvarande styrelserna och ledningarna, men dessutom har regeringen ställt resurser till förfogande för att hjälpa till med försäljningen, så att denna sker så effektivt och bra som möjligt och så att det inte blir fråga om någon realisation. När det gäller Bruksinvest vill jag än en gång understryka att det är angeläget att de medel som har satts in i Bruksinvest och sedermera i de nya bolagen kommer till en sådan användning att ökad sysselsättning skapas på de berörda orterna. Men som jag tidigare sade är avtalen redan tecknade, och det är viktigt att regeringen noggrant följer frågan och ser till att pengarna kommer till rätt användning. Det bör också sägas att det inte är några statliga pengar som ligger i de här bolagen, utan det är bolagens egna medel. Det gör att staten inte hur som helst kan agera här. Däremot kan regeringen trycka på och se till att det blir en så bra utveckling som möjligt i de här orterna. Det är vi överens om,

Herr talman! Jag vill såsom företrädare för Liberala partiet framföra följande: Vi hävdar den enskildes frihet och trygghet samtidigt som vi värnar om fri konkurrens, socialliberalism. Det föreslås nu att man skall lösa krisen i Första Sparbanken AB genom ett lån på 3,8 miljarder samt att man skall gå i borgen för ett lån på 3,5 miljarder kronor. Det gäller således totalt 7,3 miljarder. Samtidigt täcker man kapitalbehovet i Nordbanken med ca 20 miljarder. Detta leder till att man ej utreder vilka som plundrat bankerna. Locket läggs på! Att ge tillskott och lån till vissa banker utan att utreda förlusterna strider mot vårt tänkande. Tidningen Arbetet skrev i förra veckan att förlusterna på fastighetsbranschen uppgår till 50 miljarder. I dag omnämndes i nyheterna att fastighetsbranschen förlorar 6 miljarder i Norge. Jag utvecklar nu det hela närmare: I ett land som tillskriver sig att föra en marknadsekonomisk politik kan ej statliga ''akutinryckningar'' med åtföljande insatser av skattemedel anses speciellt konkurrensbefrämjande. Det i propositionen föreslagna lånet och borgen leder till en mycket olycklig snedvridning av de hittills gällande konkurrensreglerna inom bankväsendet i vårt land. Det exceptionella läget som regeringen menar att Sparbanken hamnat i torde vid närmare betraktande, visa sig vara legio i bankväsendet i Sverige. Det torde vara ett stort antal svenska banker som önskar få hjälp att på detta sätt underlätta den fortsatta bankverksamheten. Statens uppgift i en marknadsekonomi är att inom denna fria marknad uppställa regler för samt kontrollera efterlevnaden av de banklagar som riksdagen beslutat om. Det är således ej statens uppgift att garantera uppkomna förluster för den ena eller den andra banken. Rent generellt kan man utgå från att bankverksamhet ligger utanför regeringens och riksdagens kompetensområde. Av bl.a. detta skäl är vi liberaler starka motståndare till att riksdagen tvingas utse styrelseledamöter i bankstyrelserna. Bankkrisen kan delas in i 4 delar: tKompetenskrisen: Bristerna i kreditvärdighetsprövningens kvalitet under 1980-talets senare hälft och under 1990 får ej upprepas. Kompetenta chefer för storföretagen måste rekryteras utifrån. tLönsamhetskrisen: Stora kreditförluster överstiger årsvinsten. tLikviditetskrisen: Förtroendekris hos utländska långivare och allmänheten innebär stort faromoment. tKapitaltäckningskrisen: För låg andel eget kapital. Eget kapital måste utgöra 8 % av utlåningen. Företagslånen är kosmetika -- en farlig väg. Sverige. Genom avregleringen expanderade kreditgivningen ohämmat. Bankerna var ej mogna för denna fas. tBankernas oskicklighet och inkompetens orsakade Sverige det största finansiella fallissemanget sedan Krügerkraschen. Dagens situation är dock värre än 1930 talet. Volymtänkande i stället för riskanalys och lönsamhet. tFinansinspektionens övervakande funktion har ej fungerat. Vi kräver en kraftig förstärkning av personal och revisorer, mer kompetens, samt byte av generaldirektör. tDen ekonomiska brottsligheten har utnyttjat bankernas oförmåga och inkompetens att bedöma kreditgivningens expansion. tRevisionen av bankerna har kraftigt eftersatts av såväl internrevisorer som externa revisorer, inte minst statens egen valda externrevisor. tBranschglidningen mellan banker, finansbolag och försäkringsbolag har accelerat risken för ytterligare svåra fallissemang.

De stora kreditförlusterna -- med sänkt rating osv. -- skapar en dyrare inlåning för bankerna och andra finansieringsproblem, Kapitaltäckningsunderlaget är principiellt felaktigt. Enda tänkbara motiv för statligt ingripande: Att upprätthålla förtroendet för det svenska finansiella systemet! Skattebetalarna får betala ''hela kalaset'': 2. För hög marginal mellan inlånings och utlåningsräntan, dvs. ränteförlust på 2--3 %. På ca 1 000 miljarder kronor i lån blir detta 20--30 miljarder kronor per år. 3. Statens ingripande snedvrider nu konkurrensen inom banksfären. Kapitalbehovet i Första Sparbanken 7,3 miljarder kronor och i Nordbanken ca 20--25 miljarder kronor. Övriga banker kan bli aktuella 1993--94! SE-Banken kan inom tre månader behöva 8 miljarder om Coronado går över styr! Strukturomvandlingen påverkas och krisen ''mörkas'' . -- Sämre konkurrens medför högre räntevillkor. Utländska konkurrenter hindras att vinna marknadsandelar. De övriga svenska bankerna tvingas ensamma var och en bära sina ''dåliga lån'' balansmässigt/ resultatmässigt. -- Skapar stor arbetslöshet . Sämre konkurrens är lika med högre räntevillkor. Utländska konkurrenter hindras från att vinna marknadsandelar i Sverige. De övriga svenska bankerna tvingas ensamma var och en att bära sina ''dåliga lån'' balansmässigt och resultatmässigt. Stor arbetslöshet skapas då bankkontor läggs ned. Jag skall säga något om bankernas kapitalbehov 1993--1995. Efter 1990--1992 års stora kreditförlutser kommer bankerna -- när konjunkturen vänder uppåt 1993 -- att kräva rejäla kapitaltillskott för att uppfylla kapitaltäckningsreglerna. Om bankerna ej lyckas attrahera nytt kapital, kan konjunkturuppgången i Sverige motarbetas av dåligt kreditutrymme i banksektorn. Därvid äventyras även sysselsättningen på såväl kort som medellång sikt. Således uppkommer frågan om vem som skall satsa det nya erforderliga riskkapitalet i banksektorn. Nuvarande ägarstruktur kanske ej räcker till. Risk finns således att hela bankägandet kommer att institutionaliseras. Inga privatpersoner kan kvarstå som aktieägare i framtiden. Herr talman! Det är en rysare! Jag skall vidare säga något om behovet av ett insättarskydd för banksparare. 1990-talet kommer att innebära att bankerna får en stark konkurrens från obligationssparandet, som i dag ger 10--11 % årlig ränta. Om inflationen blir 3 % per år blir realräntan hela 7--8 %, den högsta under hela efterkrigstiden. Om bankerna skall kunna hävda sig i fortsättningen i konkurrensen om insättarnas medel erfordras ett garanterat insättarskydd i framtiden. Hur detta skall utformas i realiteten kommer att klarna under 1992 enligt källor från banksektorn, som därvid kan tänka sig ett nära samarbete med regeringen. Jag vill visa på ett hotfullt perspektiv. Staten är redan hundraprocentig ägare av Nordbanken och har 70 % av aktierna i Sparbanksgruppen AB som säkerhet för stödpaketet till Första Sparbanken. Om oturen är framme behövs det inom kort ett stödpaket till Gota AB, SEB och Sveriges Föreningsbank AB. Försäkringsbolagssektorn lever i dag ett farligt liv med en smal kapitalbas mot bakgrunden av stora kreditförluster, nedgång av aktie och fastighetsvärden, osv. Risk föreligger att den borgerliga regeringen går till historien som den som socialiserade hela bank och försäkringsbolagssektorn. Sammanfattningsvis kan jag konstatera att bankmarknaden är i stort behov av ett ''letter of intent'' från regeringen där det klart uttalas hur regeringen kommer att ställa sig till framtida penningkrav från andra banker med akuta problem. Ett dylikt uttalande är nödvändigt för att stilla den oro som finns hos såväl välskötta banker som den banksparande allmänheten. Vi anser vidare att den vanskötsel som finansinspektionen tillåtit i Nordbanken måste leda till personbyten. Vi ser gärna att det tillsätts en antikorruptionskommission som ser över detta och identifierar de skyldiga. Man kan gärna börja med Jag yrkar att regeringen ges i uppgift att utan dröjsmål privatisera Nordbanken. Med det anförda yrkar jag att propositionen avslås.

Herr talman! Om Sten Söderberg hade trott att dessa synpunkter hade varit värdefulla för behandlingen av detta ärende, hade han naturligtvis utnyttjat sin rätt att motionera, så att utskottet hade fått ta del av dessa synpunter som han tydligen upplever som mycket värdefulla. Det har han inte gjort. Inga motioner har väckts med anledning av detta ärende. Det är ett enigt utskottsbetänkande. Jag kan däremot konstatera att den långa litania som vi har hört är ett utdrag från en motion som gäller ett helt annat ärende, nämligen Nordbanken. Det säger väl allt om betydelsen av vad Sten Söderberg nu har sagt. Jag yrkar bifall till hemställan i utskottets betänkande.